Herr talman! Jag håller helt med om detta. Men varför kommer inte den beskrivningen ut till folket? Biståndsministern, UD och även SIDA måste bidra till att presentera en mera nyanserad bild. Jag är inte emot att kritiskt granska biståndsprojekt. Jag tycker att det är självklart att man skall göra det. Kritik skall framföras där det finns fog för det. Pengarna skall användas på bästa sätt. Men hur man än bär sig åt blir det alltid fel någonstans. Man måste sträva efter att vara effektiv. Därför är det bra med en kritisk granskning. Men hur kan en bättre bild förmedlas av även de bra projekten?
Herr talman! Ett kriterium som jag har understrukit mycket i vår budget, och som Ingela Mårtensson mycket väl känner till, är kravet på effektivitet. Därför har vi tillsatt ett flertal utredningar vars mål är att höja effektiviteten i vårt biståndsgivande. Jag tror också att detta kommer att stärka opinionen för biståndsgivande. Jag tänker på Moçambiqueutredningen, Engblomska utredningen och att nu skall det aviserade utvärderingssekretariatet tillsättas. Jag tycker att det är positivt att ett sådant kommer till. Jag tänker på integrationen som sker mellan ambassader och biståndskontor i u-länderna osv. Det är mycket viktigt och angeläget med effektiviteten. Jag tror att den kan bli bättre. Det är därför dessa utredningar har blivit tillsatta. Jag tycker också att det är viktigt att politikerna får komma in tidigare i beslutsordningen än vad som har varit fallet. Men SIDA skall naturligtvis inte lastas för att politikerna inte har kommit in tidigare. SIDA har att följa de instruktioner som finns.
Herr talman! Men fortfarande kvarstår problemet hur informationen skall nå ut. Fler får ta på sig ansvaret för bristerna i att föra ut information om de bra projekten. Jag har själv träffat på personer i t.ex. Bolivia som tidigare har varit flyktingar i Sverige. De kan nu på ett utmärkt sätt utgöra en länk mellan ett biståndsland och Sverige. De känner också till de krav som vi ställer här, bl.a. hur man på ett demokratiskt sätt kan förverkliga projekt. Information om sådant borde komma ut. Alf Svensson säger också i artikeln att riksdagen bör få bättre insyn. Jag tycker att det skulle vara behövligt, inte minst för att det finns vissa partier, åtminstone ett parti, i riksdagen som har en mycket negativ syn på bistånd och helst ser att det sker en drastisk nedskärning. Riksdagens ledamöter behöver verkligen få bättre information.
Herr talman! Jag har talat om information till riksdagen i olika sammanhang. För närvarande råder det en fixering vid landramar. I budgeten framgår det att länderna skall ha si och så många miljoner. Sedan är det lätt att tro, inkl. för riksdagsledamöterna, att detta är vad mottagarländerna får i miljoner. Men det kan faktiskt vara på det sättet att de rent av kan få lika mycket till i form av andra typer av bistånd. Jag och min statssekreterare menar att riksdagen borde informeras om detta. I samband med att den förra budgeten antogs hade vi t.ex. en debatt om satsningarna på Tanzania och Moçambique. I den debatten märkte jag att ledamöterna var så fixerade vid landramsmiljonerna. Men det finns alltså fler typer av bistånd. Jag menar alltså att riksdagen borde vara bättre informerad om vad länderna de facto får via de olika kanalerna. Jag är helt överens med Ingela Mårtensson om att vi borde bli mycket bättre på att föra ut de positiva budskapen om de positiva projekten. Vi kan ju se vad som kommer att stå i tidningarna i morgon om den här debatten eller vad som stod om det som jag sade under partiledardebatten.
Herr talman! Jag tycker också att det är mycket bra att vi har fått dessa klargöranden från Alf Svensson i dag om att det inte pågår något krig mellan SIDA och UD och att det finns många bra biståndsprojekt. Vi måste hjälpas åt att föra fram dessa delar samtidigt som det naturligtvis görs en kritisk granskning, vilket jag absolut inte har något emot. Det vore också bra om riksdagen får bättre information. I den senaste budgetpropositionen var det en bra bilaga, där man på ett mycket bra sätt kunde se vad de olika länderna har fått. Jag uppskattade den.
Herr talman! Låt mig få säga att jag är mycket tacksam för att en gång ha fått höra att den bilagan uppskattas. Det är första gången. Tack för det positiva budskapet.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om regeringen är beredd att låta blybatteriavgiften öka med ytterligare 8 kr per batteri, så att Nordens enda företag som återvinner bly kan klara sina ökade kostnader. Bo Nilsson har frågat mig om regeringen kommer att verka för att Boliden Bergsöe, ett företag som av Naturvårdsverket anses som Europas renaste anläggning för batteriåtervinning, även i framtiden får ta ansvar för denna återvinning. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. Blypriserna på världsmarknaden har under senare år legat på en mycket låg nivå, varför återvinning av bly från batterier inte varit företagsekonomiskt lönsam. 400 000 av dessa hamnade tidigare på soptippen, i naturen eller -- i bästa fall -- hemma i garaget. År 1991 infördes ett insamlingssystem för uttjänta blybatterier. I systemet ingår ett åtgärdsprogram mot föroreningar i miljön från blybatterier. För att finansiera programmet kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ålägga tillverkare och importörer av miljöfarliga blybatterier att betala kostnader för bl.a. en miljöriktig hantering av uttjänta batterier. Regeringen beslutade i december 1990 att miljöavgiften skulle uppgå till 32 kr per batteri samt att medlen från avgiften skulle tillföras den s.k. batterifonden. Fonden disponeras av Statens naturvårdsverk och får användas till att finansiera stöd för bl.a. insamling och återvinning av blybatterier. Insamlingssystemet för blybatterier har sedan starten fungerat väl. Ett särskilt bolag, Returbatt AB, har bildats av batteri och metallåtervinningsbranschen. Bolaget får bidrag ur batterifonden för insamling av förbrukade blybatterier samt för informationskampanjer. Under senare tid har även vid ett par tillfällen ekonomiskt stöd utgått till återvinningsverksamheten vid Boliden Bergsöe I oktober förra året höjde regeringen miljöavgiften på blybatterier från 32 till 40 kr per batteri. Syftet med höjningen var att förbättra batterifondens likviditet och därmed säkerställa i första hand stödet för insamling och transport av batterierna till smältverk. I anslutning till avgiftshöjningen beslutades att batterifonden skulle få disponera en rörlig kredit på högst 30 milj.kr. i Riksgäldkontoret för de resursbehov som uppkommer för att täcka tillfälliga likviditetsbrister. Naturvårdsverket att avgiften för blybatterier skulle höjas ytterligare för att även täcka kostnader för bidrag till återvinningsverksamheten. Inom regeringskansliet pågår för närvarande beredningen av Naturvårdsverkets hemställan, bl.a. är ärendet föremål för remissbehandling. Innan beredningen och remissbehandlingen är slutförd är jag, som Kenneth Lantz och Bo Nilsson säkert förstår, inte beredd att föregripa regeringsbeslutet.
Herr talman! Jag får väl tacka för svaret, även om jag inte uppfattar det som ett svar. Jag frågade: Bergsöe, ett företag som av Naturvårdsverket anses som Europas renaste anläggning för batteriåtervinning, även i framtiden får ta ansvar för denna återvinning? Jag uppfattar detta svar mer som en redovisning av vad som pågick än som ett svar på min fråga, vilket jag beklagar. Jag skulle dessutom vilja åberopa Naturvårdsverkets beslut i denna fråga. Naturvårsverket har föreslagit att man skall öka avgiften till 60 kr, naturligtvis för att finansiera det som jag menar är oerhört viktigt för miljöns skull. Jag tycker att det är litet konstigt att man håller igen i fråga om detta. Det belastar inte statsbudgeten, och det borde vara till fördel för alla om man kunde fortsätta att hantera detta på det mest miljövänliga sättet. Jag skulle vilja fråga miljöministern: Vad är alternativet till det sätt som man nu hanterar detta på? Om Boliden Bergsöe skulle göra allvar av sitt hot att lägga ned verksamheten i Landskrona, hur skulle man då ta hand om dessa batterier och var skulle man återvinna dem? Jag tror för min del faktiskt att det inte finns något alternativ. Därför anser jag att man borde vara mycket angelägen om att försöka lösa denna fråga på bästa sätt.

Herr talman! Även jag vill framföra mitt tack till miljöministern för det svar som vi har fått oss till del här i eftermiddag. Det är oerhört viktigt att det företag som tar hand om våra blybatterier och som i dag gör en oerhört värdefull miljöinsats blir lönsamt. Man bevarar de resurser som vi har plockat ur Moder jord och återanvänder dem. Man använder alltså många av de tankar som kom oss till del via Agenda 21 från Boliden Bergsöe är den enda fabriken i Norden som bedriver denna verksamhet. Min fråga är om den över huvud taget skall få finnas kvar. Bo Nilsson och jag har gemensamma intressen när det gäller detta, och därför ligger våra frågor till miljöministern nära varandra. Skall vi få behålla denna fabrik, som är den enda i sitt slag i Norden, eller skall vi låta batterierna finnas kvar ute i naturen, i garagen eller var de nu kastas? När kan vi räkna med ett besked om de futtiga pengar som det är fråga om och som inte alls kommer från statskassan, utan det är konsumenterna som finanserierar detta genom att lämna in uttjänta blybatterier till företaget?
Herr talman! Att uttala sig om företags framtida liv ligger kanske inte inom ramen för den position som jag har. Däremot är det självklart att denna funktion skall fullföljas. Det finns inget alternativ till detta. Jag tycker att vi för ärlighetens skull, mot dem som eventuellt lyssnar, i varje fall skall vidga diskussionen litet grand. En del av de problem som vi har i dag är direkt internationellt marknadsberoende. Det har att göra med de, förmodligen tillfälligt, men ändå, låga blypriserna. Det är det som avgör en del av lönsamheten i detta. Så sent som 1990 hade vi ett blypris per kilo på 4:64 kr. 1992 tenderade priset ned mot 3 kr. Det betyder alltså att en tredjedel av priset bara försvann. Detta är ganska typiskt för råvarumarknader, och det är inget särskilt med det. Men man kan inte dimensionera premier och annat bara efter lågkonjunktur. Då blir det fel. Då blir detta en våldsmt lukrativ historia. Och det var inte meningen att man skulle vinna pengar på det sättet. Därför är det viktigt att veta vad man skall finansiera med de här pengarna. Självfallet gäller det insamlingen, men hur mycket av återvinningen skall finansieras på det sättet? Hur mycket kan världsmarknadspriserna pendla? På vilken nivå är det därför viktigt att man placerar sig? Vi har mot denna bakgrund, som ni vet, under sen tid höjt nivån. Men vi är beredda att pröva detta igen.
Herr talman! Förtydligandet var betydligt bättre än svaret, om jag får säga så. Här säger miljöministern att funktionen måste vara kvar. Jag hade i det här inlägget tänkt fördjupa mig i de eventuella alternativ som finns. Det skulle, om man inte väljer Kenneth Lantz förslag att låta batterierna vara kvar i naturen, vara att exportera dem till Tyskland eller någon annanstans, där det finns sämre anläggningar. På det sättet skulle man nästan direkt försämra miljön. Men jag uppfattade förtydligandet som att miljöministern är mycket intresserad av att bevara Nordens enda och bästa anläggning. Det gläder mig att höra. Jag skulle vilja ställa en följdfråga. Som miljöministern sade är detta ärende ute på remiss. Är det rätt att avslöja alla detaljer i företagets räkenskaper? Myndigheter, departement och Naturvårdsverket skall naturligtvis ha dessa uppgifter, men kan det vara rätt att lämna ut allting till andra?
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis komplettera frågan. Kan vi åka tillbaka till Skåneland med ett besked om att det kommer att finnas möjlighet för Bergsöe att fortsätta med sin verksamhet? De har lagt ut ganska höga belopp på att t.o.m. rena det regnvatten som faller ned på fabriksområdet. Med full kunskap och medvetande om att detta inte skall vara något underhåll till ett speciellt företag, vill jag framhålla att det ändå är mycket speciellt och unikt, eftersom det är det enda företag som drivs i Norden som tar hand om dylika batterier. Därmed vill jag också säga tack, om jag får ett acceptabelt svar.
Herr talman! Just kopplingen mellan att ett företag är så dominant och ensamt på marknaden och de svängande internationella priserna vill jag ta upp. Man får inte hantera ett sådant här system så att man skapar en utpräglad monopolprissättning. Det finns alltid en balans. Jag utgår från att vi är överens om detta. Jag har träffat företrädare för Trelleborg -- Boliden Bergsöe är ett dotterföretag -- och jag förstår mycket väl att man från det hållet anser att man borde ha haft större möjligheter från början att tjäna pengar medan konjunkturen var bra och priserna på bly var högre, så att man hade kunnat samla i ladorna och därmed ta de smällar som kommer när blypriset går ned. Det handlar om att hålla detta under ständig uppsikt och vara beredd att vara flexibel.
Herr talman! Jag tycker att det är självklart att företaget inte skall ha mer subventioner eller bidrag än som är absolut nödvändigt. Det är vi säkerligen helt överens om. Det här företaget har satsat 17 miljoner kronor bara de senaste åren för att lagra batterierna inomhus. På det sättet har man minskat alla de risker som finns vid hantering av bly. Jag tycker att det skulle vara litet av en katastrof att det, när investeringarna är gjorda och anläggningen färdig, är dags att lägga ned verksamheten. Det hoppas jag också att vi kan vara överens om. Jag skulle vilja säga till miljöministern, för miljöns och jobbens skull: Höj avgiften, rädda Bergsöe och rädda jobben i Landskrona! Då har miljöministern gjort en god insats för oss.
Herr talman! Jag skall gärna fullfölja resonemanget genom att på nytt konstatera att den här funktionen är nödvändig. Den stämmer med kretsloppsutvecklingen, för att som exempel ta en sak som vi arbetar mycket med. Det är självklart att vi inte har några intentioner att lägga ned den sortens verksamhet. Vi avser inte heller att exportera till andra, som inte alltid ställer samma höga krav. Dessutom har våra nordiska grannar behov av att få leverera till oss. Jag tycker att det här är ett område där nordiskt samarbete är lämpligt. Jag har inte fått den senaste informationen om vilka handlingar som har gått ut på remiss. Men jag utgår från att Naturvårdsverkets skrivelse är huvuddokumentet. Det är det underlaget som skall remitteras. Därefter tar regeringen ställning. Jag tror att jag kan förutsäga att det blir i positiv riktning.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om miljöministern är beredd att medverka till att vi får lagstadgade krav på att inom tryckeribranschen använda modern tryckteknik med vattenburen färg på plastemballage. Enligt 5 § i lagen om kemiska produkter gäller redan i dag substitutionsprincipen. Den innebär att den som hanterar en kemisk produkt skall vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka skada på människor eller i miljön. Därvid skall sådana kemiska produkter undvikas som kan ersättas med mindre farliga produkter. Den nya trycktekniken som Lantz pekar på är ett utmärkt exempel på hur substitutionsprincipen kan och bör tillämpas. Dessutom kommer regeringen inom kort att i en proposition om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling redovisa bl.a. hur producentansvar kan införas på förpackningar. Ett effektivt producentansvar kommer att stimulera företagen att utveckla mer miljöanpassade förpackningar. Det är mot denna bakgrund i nuläget inte aktuellt med ytterligare lagstadgade krav på att inom tryckeribranschen använda modern tryckteknik med vattenburen färg på plastemballage.
Herr talman! Än en gång tack, miljöministern, för svaret på denna fråga. I en tid av åtstramning frestas företagare, och även vi kunder naturligtvis, att gå den billigaste vägen, att fortsätta med gamla maskiner och leva på det elfte budet: Så har vi alltid gjort. Vi har dock i det här läget möjlighet att försöka uppmuntra till en förbättring av det tryck som de facto existerar även på plastpåsar. Att trycka på papper med vattenbaserade färger har varit möjligt under en längre tid, men just på plast, som inte absorberar vätskan har det varit betydligt svårare. Det företag jag tänker på har importerat idén från USA och själva satsat ett antal miljoner på att bygga ut den här maskinen från en traditionell ammoniakmaskin. Man har därigenom besparat naturen i Skåne kraftiga utsläpp. Halva svaret kunde vara att vi kan förvänta oss ett produktansvar. Då blir det en enhetlig press på hela branschen. När kan man förvänta sig att det kan bli verklighet?
Herr talman! Den proposition som jag syftar på i svaret, om en kretsloppsanpassad samhällsutveckling, innehåller som bekant från lagrådsremissen just förslag till lag om producentansvar. Vi har börjat på ett område; förpackningar. Det är den del som vi hanterar först. Det betyder inte att man tar in allt på en enda gång, utan man måste utveckla det här systemet, ofta i kontakt med berörda branscher. Det blir ett stegvis förverkligande och även stegvis hårdare press om inte resultaten kommer. Det är själva bakgrunden. I den här typen av branschfrågor är det mycket viktigt att man har en öppen dialog. Det är klart att man i första hand vill se att lagarna -- t.ex. substitutionsprincipen, som är inskriven i lagen -- tillämpas utan att man behöver ta till hårdare metoder. Men man skall ha de hårdare metoderna tillgängliga, för att kunna rikta dem mot företag som inte använder miljövänlig teknik. Det kan då naturligtvis vara både piska och morot. Vi har talat om premierna för återinsamlingen, och det handlar också om miljöavgifter. Som ett sista steg kan man naturligtvis tänka sig en lagreglering, dvs. en förordning om den mera exakta utformningen av producentansvaret. Första steget är propositionen och riksdagsbeslutet, och därefter blir det en stegvis process, där man lyfter fram det ena området efter det andra. Plasten finns med i propositionen redan från början.
Herr talman! Det är riktigt. Jag tror att det också är viktigt att vi ser på plastpåsen som sådan. Det finns mycket intressant forskning, som jag har fått del av via hybrid-DNA-delegationen. Denna arbetar med nytt material, som absolut inte är känt ute på fältet. Enligt detta kommer det så småningom att finnas en plast som förintas av sig själv. Jag blev glad över beskedet i svaret om de positiva kontakterna med branschen. Jag gillar morötter betydligt bättre än piskan, och det är nog helt rätt att gå fram på det sätt som miljöministern här har nämnt. Det vore mycket bra om det företag som har hämtat in know-how från USA kunde få litet av stöd och erkännande, så att det kan exportera den vidare ut i Europa. Jag vill tacka miljöministern för svaret.

Herr talman! Kenneth Lantz har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att snarast starta eller förbereda kurser kurser på våra högskolor avseende behovet av tolkar i ett kommande EG-arbete. Jag kommer inom kort att ta initiativ till en lösning av denna fråga. Redan nu kan jag berätta att Tolk och översättarinstitutet vid Universitetet i Stockholm får ett särskilt uppdrag som består i att förbereda en ny konferenstolkutbildning med inriktning bl.a. på EG. Utbildningen beräknas starta senast vårterminen 1994. Vid ett eventuellt svenskt EG-inträde kommer troligtvis kostnaderna för utbildningen att övertas av EG. Så har skett med tolkutbildningarna i andra
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern så mycket för svaret. Jag skulle egentligen ha önskat att jag stått här redan för tre till fyra år sedan och ställt motsvarande fråga. Inträdet i EG är ju betydligt närmare förestående än 1998--1999, då dessa studenter kommer att vara färdigutbildade. I våra grannländer, t.ex. i Danmark, har man en utbildningstid om cirka fem år för EG-tolkar. Jag tycker att vi är litet sena i detta sammanhang. Jag vill därför också ställa frågan om utbildningsministern har räknat med en utbildningstid om fem år, eller vilken utbildningstid han annars har utgått från för dessa studenter eller linjer.
Herr talman! Jag håller med Kenneth Lantz om att vi är mycket sent ute. Det är emellertid, om jag nu skall ursäkta mig själv, icke på denna regering som förseningen ligger. Förslagen kommer så fort som det är möjligt med hänsyn till de förseningar som förekommit dessförinnan. I fråga om hur lång utbildningen skall vara tror jag, herr talman, att jag i detta läge avstår från att ha någon mycket distinkt uppfattning. Det ligger i det uppdrag som jag tänker ge till Stockholms universitet att man där skall bedöma detta. Mitt svar är emellertid i princip att tolkar som utbildas i Sverige skall ha minst lika hög kvalitet och därmed användbarhet som tolkar som utbildas för motsvarande verksamheter utomlands. Kan vi åstadkomma det fortare än vad man gör i andra länder är detta inte en nackdel.
Herr talman! Vi har ju här i Sverige en rikedom inte bara i skog och andra naturresurser, utan också i de invandrare som har flyttat till Sverige. De är på ett naturligt sätt berikade med tvåspråkighet och kan klara även de mest sofistikerade skämten. Jag tror att tillgången till invandrare vore en ypperlig möjlighet när det gäller att korta av utbildningstiden för värdiga tolkar, som kan företräda oss på ett bra sätt i kommissionerna i Bryssel och på andra håll. Hur ställer sig utbildningsministern till ett sådant förslag?
Herr talman! Jag är mycket positiv till det för det första, precis som Kenneth Lantz påpekar, därför att detta sannolikt ger oss möjlighet att dra nytta av människors språkkunskaper, varigenom tiden fram till dess att vederbörande kan tjänstgöra som tolkar blir kortare. För det andra är det en god idé också av det skälet att det ger en meningsfull verksamhet för människor som kommer till vårt land. Alltför många gånger när människor kommer hit struntar vi i att ta till vara de egenskaper och de kunskaper som de bär med sig hemifrån. Det är därför som vi så ofta tenderar att få diskutera invandrarfrågor som problem snarare än som en möjlighet att dra nytta av erfarenheter och kunskaper som det svenska samhället inte hade tidigare.
Herr talman! Det verkar nu som om utbildningsministern läser innantill ur min kladd. Jag får väl bara uttrycka min glädje över detta svar och över att vi har en borgerlig regering som tar tag i dessa frågor, både med tanke på de invandrare som vi har och -- kanske i synnerhet -- med tanke på det stora behov som vi har och kommer att ha av värdiga tolkar i ett fortsatt samarbete inför och vid en full integrering i EG.

Herr talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig om mina möjligheter att vidta åtgärder för särskild vidareutbildning av yrkesofficerare. Jag anser det personligen värdefullt och angeläget att rekryteringen till läraryrket vidgas och att personer med olika yrkes och utbildningsbakgrunder skall kunna bli lärare. Det berikar skolan och öppnar läraryrket för fler. Detta framhöll jag för övrigt redan i lärarpropositionen förra våren. Förutsättningarna är emellertid att den blivande läraren uppfyller kraven på ämneskunskaper samt går igenom den praktisk-pedagogiska delen av lärarutbildningen som krävs av alla lärare. Värdering av ämneskunskaper -- dvs. av nivå och relevans för skolan -- uppläggning av utbildningen etc. ankommer det på universitet och högskolor att svara för. Jag utgår från att universitet och högskolor sköter rekrytering och organisation av lärarutbildningen på ett sådant sätt att det inte skall finnas behov av några särskilda åtgärder från min sida, för att de av Carl-Johan Wilson eftersträvade och viktiga utbildningarna skall komma till stånd.
Värderade talman! Jag tackar så mycket för svaret. Min förhoppning är att det svar som utbildningsministern ger här skall innebära sådana signaler till de högskolor som kan vara aktuella att de får en liten puff i sin ambition att göra något åt det här. Vid Kristianstads högskola genomgår för närvarande ett tjugotal yrkesofficerare denna utbildning, och vid Högskolan för lärarutbildning i Stockholm har man just nu överläggningar med militären på Gotland för att lösa denna fråga. Ett problem är att man inte i förväg tycks kunna ange hur lång extra utbildning som dessa officerare behöver. Jag har därför en följdfråga till utbildningsministern: Kan man tänka sig att yrkesofficerare som vill påbörja lärarutbildning kan redan från början prövas på något sätt, så att de innan utbildningen börjar vet hur mycket extra utbildning de behöver?
Herr talman! Låt mig bara som ett ytterligare understrykande av bakgrunden poängtera hur viktigt det är att bl.a. denna yrkeskategori får en möjlighet att verka också i skolan. Jag är helhjärtat övertygad om att skolan blir bättre, om många olika egenskaper får möjlighet att mötas av elevernas nyfikenhet. Yrkesofficerarna är en kategori som jag gärna ser i skolarbetet. Den konstruktion för lärarutbildningarna som vi numera har är tvåfaldig. Dels finns det möjlighet att genomgå lärarutbildning av så att säga konventionellt slag, dvs. en sammanhållen utbildning, dels finns det möjlighet att till en annan utbildning av tillräckligt djup och tillräcklig bredd lägga en pedagogisk utbildning om 40 poäng. I denna utbildning finns det i dag plats. Det råder alltså inte någon platsbrist när det gäller att ta hand om de grupper som Carl-Johan Wilson understryker att det är betydelsefullt att vi tar om hand. Jag utgår ifrån att högskolorna när de erbjuder denna typ av platser och dessutom samarbetar med de militära myndigheterna gör allt vad som står i deras förmåga för att vägleda de blivande lärarna med yrkesmilitär bakgrund om kraven för yrket och även ger dem råd om deras lämplighet att välja läraryrket. På det sättet tror jag att vi kan hjälpa varandra, ge skolan en ny erfarenhet och ge f.d. yrkesmilitärer en ny framtid.
Värderade talman! Jag har ett par kompletterande frågor: 1. Har varje högskola för lärarutbildning formellt sett möjligheter att göra en prövning av det slag som utbildningsministern här nämnde? 2. Kan varje högskola också avgöra om den praktisk-pedagogiska utbildning som behövs kan avkortas för de här yrkesofficerarna? En poäng med detta skulle ju vara att yrkesofficerarna redan har pedagogisk utbildning och pedagogisk träning som, precis som utbildningsministern antydde, också skulle kunna komma till nytta i skolan. Mot den bakgrunden vore det illa om detta inte skulle kunna påverka den pedagogiska utbildningens längd. Så är tydligen inte fallet nu. Kan alltså varje högskola själv besluta om nämnda avkortning?
Herr talman! Carl-Johan Wilson påpekar mycket riktigt att det inte bara är den här nämnda yrkeskategorin utan också andra som till en ny akademisk utbildning tar med sig erfarenheter som är värda någonting också enligt akademiska standarder. Därför har vi ett system både lokalt och, inte minst, centralt när det gäller att evaluera de kunskaper som man för med sig för att se om något kan tas bort från den utbildning som man söker sig till -- just med hänsyn till att en person redan har kunskaper från tidigare utbildning. Den möjlighet som frågan gällde finns alltså. Men i ärlighetens namn vill jag understryka att den 40 poängsutbildning i praktisk pedagogik som krävs av varje lärare redan nu är kort med tanke på de stora krav som lärarna ställs inför. Möjligheten finns alltså att göra nämnda typ av prövning och också att medge en nedsättning av tiden, om det skulle visa sig att det finns gamla kunskaper som motiverar detta.
Värderade talman! Jag tar mig friheten att, med viss glädje, göra en sammanfattning så att utbildningsministern inte riskerar att jag presenterar hans idéer på ett felaktigt sätt. Jag har uppfattat att varje högskola har möjlighet att pröva behörigheten för både ämneskunskaper och för pedagogisk färdighet beträffande nämnda kategorier.

Herr talman! Jag vill inte framstå som petig, men för att rätt skall vara rätt skall det tilläggas att det är de lokala högskolorna tillsammans med de båda centrala myndigheterna, dvs. Verket för högskoleservice och Kanslersämbetet, som universitetskanslern ansvarar för, som har att svara för denna bedömning.

Herr talman! Nils Nordh har frågat justitieministern om hon avser att göra undantag för brottslingar att genom åberopande av offentlighetsprincipen få tillgång till polisens aktionsplaner för förebyggande av brott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Offentlighetsprincipen innebär bl.a. att den som begär det har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Denna rätt är reglerad i grundlag och tillkommer alla medborgare. Offentlighetsprincipen kan dock begränsas om det är påkallat med hänsyn till vissa i tryckfrihetsförordningen uppräknade intressen. Begränsningarna skall anges i en särskild lag, sekretesslagen. Det är alltså stor skillnad mellan att undanta en grupp medborgare, i det här fallet brottsligt belastade, från den grundlagsfästa rättigheten att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar och att sekretessbelägga material, dvs. undanta material från offentligheten. Bortsett från att rätten att ta del av allmänna handlingar är grundlagsfäst skulle det vara en praktisk omöjlighet att undanta en viss grupp från denna rättighet. Hur skulle en avgränsning kunna ske? Skulle bara de undantas som dömts för vissa brott? Skulle de undantas hela livet? Skulle deras familjer också undantas? Kanske också deras goda vänner? Frågorna blir många och omöjliga att besvara. Nej, offentlighetsprincipen måste gälla för alla. Tryckfrihetsförordningen gör det däremot möjligt att begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar med hänsyn till intresset av att förebygga eller beivra brott. I sekretesslagens femte kapitel finns också flera bestämmelser som gör det möjligt att hålla uppgifter inom t.ex. Polisens brottsförebyggande verksamhet sekretessbelagda. Sålunda kan, enligt 5 kap. 1 §, uppgifter som rör resurs och organisationsfrågor, arbetsrutiner, spaningsmetoder, patrulleringsvägar, tjänstgöringslistor m.m. sekretessbeläggas. Sekretessen för uppgifterna är emellertid inte absolut, utan ett skaderekvisit skall vara uppfyllt. Sekretess gäller för uppgifterna under förutsättning att det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Det betyder att Polisen kan hemlighålla planer på aktioner mot brott. Det ankommer på den myndighet som förvarar en handling att vid varje begäran om ett utlämnande av en allmän handling göra en skadeprövning. Skadeprövningen skall göras oavsett vem som begär handlingen.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret, men jag uppfattar det som ett jaså. Jag har frågat om justitieministern avser att göra några undantag. När jag läste en artikel i Aftonbladet, där det stod att maskeradligans ledare hade fått rätt att ta del av Polisens aktionsplaner, blev jag faktiskt upprörd. Ja, jag kan säga att jag blev upphetsad. Det är bakgrunden till min fråga. Det kan inte vara rimligt att vi -- när detta på ett enkelt och smidigt sätt kan undvikas -- riskerar att vårt rättssamhälle raseras. Det är ju vad som egentligen sker. Enligt vad som sägs i den senare delen av svaret har alltså tre kammarrätter undanröjt de möjligheter som statsrådet pekat på när det gäller Polisens aktionsplaner. Det är i varje fall min uppfattning. I helgen fick jag ta emot många telefonsamtal från poliser i Jönköpings län. Varför skall vi upprätta planer när vi inte får möjligheter att hålla dem för oss själva för att därmed kunna förebygga brott? frågar de. Jag förstår polisernas reaktioner, dvs. deras upphetsning och irritation över just det här utslaget i kammarrätterna. Polisernas arbetssituation blir härmed, som de själva säger, omöjlig när det gäller att förebygga brott. Polisen får alltså gripa in först när ett brott begåtts.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte kommentera det enskilda fall som Nils Nordh tar upp. Jag kan bara säga att de här uppgifterna till att börja med uppenbarligen var sekretessbelagda. Men sedan har domstolarna prövat om de i fortsättningen skall vara sekretessbelagda eller om de skall vara allmänna handlingar med utgångspunkt i det skaderekvisit som ges i sekretesslagen. Man har funnit att sådana här uppgifter bör vara allmänna handlingar. Såvitt jag förstår är Nils Nordh mera ute efter ett besked i frågan om man inte kan undanta brottsbelastade personer från möjligheten att få ut allmänna handlingar. Det framgår av mitt frågesvar dels att det är en grundlagsfäst rätt för alla medborgare att ta del av allmänna handlingar, dels att det är praktiskt omöjligt att avgränsa en grupp personer som skulle vara brottsligt belastade från möjligheten att ta del av handlingar. En person som är brottsligt belastad kan naturligtvis, även om vederbörande inte kan ta del av handlingarna, vända sig till någon annan som kan få ut handlingarna. En annan sak i detta sammanhang som jag också vill framhålla är att vi har ett anonymitetsskydd när det gäller att få ut allmänna handlingar. Skulle vi ta in undantag för vissa personer som inte skulle få ut allmänna handlingar, skulle vi bli tvungna att avstå från anonymitetsskyddet. Den som begär att få ut allmänna handlingar måste då nämligen visa legitimation.
Herr talman! Jag har framställt min fråga utifrån vad kammarrätterna uttalat. De gav alltså grova brottslingar, interner, rätt att ta del av Polisens planer. Det var inte en utomstående som begärde att få ta del av handlingarna, utan det gjorde de här namngivna människorna. Och de fick också rätt att ta del av handlingarna. Vart skall det bära hän om alla brottslingar gör på precis samma sätt? Jag ser inte att Polisen har möjligheter att agera i förebyggande syfte om sådana här uppgifter skall spridas ut till vem som helst. Också allmänheten reagerar på just detta.
Får jag bara erinra om att enskilda fall inte får diskuteras i kammaren.
Herr talman! Det här är en sida av offentlighetsprincipen som vi, enligt vad som sagts från samtliga riksdagspartier, bör värna om. Offentlighetsprincipen innebär alltså att alla medborgare har rätt att få ut allmänna handlingar, som jag påpekade redan i mitt frågesvar. Kammarrätten kan inte göra undantag för olika grupper när det gäller allmänna handlingar. Är en handling allmän, skall den också lämnas ut. Sedan har man, som jag också nämnt, möjlighet att sekretessbelägga handlingar. Därefter får man göra en skadeprövning för att se om det innefattar skada eller inte att en handling lämnas ut. Vederbörande myndighet kan då göra bedömningen att det inte innefattar skada. I det här fallet kan det antas -- som sägs i 5 kap. 1 §, som det ju är fråga om -- att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Den uppgiften läggs alltså på den skadeprövande myndigheten.
Herr talman! Bara en fråga: Anser statsrådet att kammarrätternas förfarande när det gäller sekretessbelagda handlingar är riktigt i det här läget? Jag begär inte att statsrådet skall agera, utan jag vill bara veta vad som är statsrådets personliga uppfattning.
Herr talman! Jag kan inte kommentera hur kammarrätterna dömer. Nils Nordh vet mycket väl att det är så. Jag kan inte heller ge en personlig uppfattning till känna. Jag kan bara säga att jag inte ämnar vidta någon åtgärd med anledning av detta. Det är på det här sättet som offentlighetsprincipen fungerar i vårt samhälle. Dessutom har vi sagt oss att vi skall vara ense om att vi skall värna om offentlighetsprincipen.

Herr talman! Jag tackar Bo Lundgren för det rappa svaret. Jag ställde ju frågan först i fredags. Av svaret ser jag att en del åtgärder redan har vidtagits efter den uppvaktning som i mitten av januari gjordes hos Bo Lundgren. Delegationen bestod av taxiägare i speciellt Västernorrlands län, som har drabbats av den tolkning som görs där. Uppenbarligen får taxiägare i Västernorrland inte ett förmånsvärde baserat på det halva basbelopp, som nämns i svaret, utan landsvägstrafiken undantas. I och med att landsvägstrafiken undantas från möjligheten till ett halvt basbelopp blir konsekvensen att hela värdet, dvs. 35e% av I många fall anpassar man storleken på bil när det gäller landsvägstrafiken till de krav som ofta ställs från kommunens sida, vilken många gånger är den stora kunden till de här taxiägarna. Det leder till att taxiägarna inte sällan måste uppge beloppet 90 000 kr som förmånsvärde. Därpå skall det läggas 20 % moms, vilket betyder 18 000 kr i skatt. Därtill kommer det egenavgifter med 25 % och inkomstskatt, vilket innebär att -- även om man inte kommer upp till skattegränsen 200 000 kr -- 54 000 kr i skatt. Det tycker jag är fel. Jag frågar därför: Hur länge kommer det att dröja innan de här åtgärderna som nämns i svaret kommer att förverkligas?

Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Den kompletterar tidigare svar. Vi står här och diskuterar den här frågan väldigt lugnt, eftersom problemet ligger så långt ifrån oss. Verkligheten för dessa taxiägare är att de har taxerats retroaktivt för inkomster under 1991 och 1992 med det här förmånsvärdet, som avviker så mycket från det förmånsvärde som tillämpas i branschen i landet i övrigt. Därtill kommer att taxiägarna när det gäller den F skatt som de skall börja betala den 1 april måste betala skatt som är baserad på inkomster under 1991, plus kvarskatt. Det innebär i princip att de här taxiägarna i dag inte har de inkomster som gör det möjligt att betala kvarskatt och preliminär skatt. De lägger ned verksamheten. Jag tycker att det trots allt är något upprörande att det inte skall gå att få ett besked så fort som det både är lämpligt och är motiverat när det gäller de här taxiägarnas problem.

Herr talman! Kan man också utgå ifrån att den förändring som förhoppningsvis kommer väldigt snabbt även sker retroaktivt. Även om vi tillhör ett parti som inte tycker om retroaktiv beskattning, kan man ju tänka sig att vara positiv till retroaktiva förändringar som skapar bättre förutsättningar för de här företagarna att verka framöver.

Herr talman! Birger Andersson refererar till mitt svar i december 1992 på en fråga om specialkurser. Han vill veta vilka åtgärder jag har vidtagit sedan dess, och vilka ytterligare åtgärder jag är beredd att vidta. Låt mig först konstatera att det bara är ett par år sedan riksdagen beslutade om det nya mål och resultatinriktade styrsystemet för skolväsendet. Genom det fick kommunerna en betydande frihet och ett betydande ansvar när det gäller inriktningen av skolväsendet. Det är kommunerna som har det fulla ansvaret under löpande verksamhetsperiod för att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål som riksdag och regering har fastställt. Skolverket svarar för uppföljning och utvärdering. Resultaten därav redovisar verket i en fördjupad anslagsframställning vart tredje år. Den första kommer till hösten 1993. Det är viktigt att regeringen får ett gediget underlag. Regeringen har i särskilda direktiv för denna anslagsframställning ålagt Skolverket att redovisa i vilken utsträckning kommunerna erbjuder vuxna utbildning, som svarar mot deras efterfrågan och behov. När den fördjupade anslagsframställningen kommer i höst, skall jag se mycket noggrant på de problem som Skolverket kan komma att redovisa. Dessförinnan finner jag ingen anledning att föreslå någon ändring i det styrsystem som nyss har införts. Självklart känner jag stor oro, om det finns tendenser till att en del av yrkesutbildningen i Sverige riskerar att försvinna eller om den bara står öppen för vissa sökande. Jag vet att åtskilliga sökande har klagat på att de inte får gå den utbildning som de har sökt till, därför att hemkommunen inte åtar sig att betala interkommunal ersättning. Jag har nyligen begärt att Skolverket skyndsamt skall redovisa för mig det aktuella läget när det gäller överklagandeärenden, specialkurser och gymnasial vuxenutbildning.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag vill belysa min fråga med ett par exempel. Låt oss ta två systrar som går genom gymnasieskolan. Den ena systern går ut en samhällsvetenskaplig linje och kommer därefter in på en påbyggnadskurs inom gymnasieskolan, exempelvis i vårdsektorn. Den andra systern går ut social linje, vill efter ett tag utbilda sig inom vårdsektorn och kommer då att söka sig till en specialkurs med särskilda behörighetskrav. Hemkommunen nekar. Det innebär att vederbörande inte kommer in på den utbildning som hon sökt till. Ett annat exempel som jag vill ge gäller en lantbrukarson, som i slutet av 1980-talet gick fordonsteknisk utbildning. Ett par år senare vill han skaffa sig lantbruksutbildning. Han söker till en 40 veckorskurs inom lantbruk, men hemkommunen vägrar att betala interkommunal ersättning. Grannkommunerna däremot betalar för sina ungdomar, som därför kommer in på kursen. Det finns många sådana exempel. Jag kan också säga att förtvivlade föräldrar och ungdomar erbjudit sig att själva betala utbildningen, men deras hemkommun har vägrat. Så här får det inte att gå till, som jag ser det. Nu vill jag referera till vad statsrådet sade i december 1992: Jag är inte beredd att stillatigande se att de flesta inte kan skaffa viktiga yrkesutbildningar. Om ingen kommer att gå vissa utbildningar, får det tråkiga konsekvenser för arbetsmarknaden. När jag ser statsrådets svar här, tycker jag att det ungefär verkar som så att statsrådet vill vänta och se. Jag hade för min del förväntat mig att betydligt mer kraftfulla åtgärder hade föreslagits.
Herr talman! Jag hade kunnat hjälpa till att göra listan längre med exempel på de problem som vi får information om. Efter att ha diskuterat vad man kan tänka sig att göra för att åtgärda dessa problem har jag emellertid konstaterat att vi inte kommer ifrån ingrepp i de styrsystem som riksdagen har beslutat om. Jag tycker därför att det är oerhört viktigt att få ett gediget beslutsunderlag från Den allvarliga situationen för de ungdomar som det här handlar har emellertid gjort att jag från Skolverket har bett att få en preliminär bedömning. Man har genomfört en mätvecka under oktober, och man kommer att genomföra flera. Det finns också en mängd överklagandeärenden som man kan studera. Jag hoppas därför att jag relativt snart skall ha ett något bättre underlag än vad jag har i dag, som belyser om det finns en tendens eller om det är enstaka händelser som vi får in rapporter om. Vi har också vidtagit den åtgärden -- som framgår av regeringens budgetförslag som lagts på riksdagens bord -- att vi när det gäller teknikerutbildningen, som är en utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen i dag, sagt att vi vill att riksdagen skall ge kommunerna skyldigheten att betala interkommunal ersättning om utbildnignen inte erbjuds i hemkommmunen. Vi säger också att detta skulle kunna gälla en del andra utbildningar och vill ha ett bemyndigande till regeringen att göra en bedömning därvidlag. Det är en markering av att vi menar allvar med mina uttalanden i december förra året, samtidigt som vi inser att vi går in på ett område där vi litet grand petar på det ansvar som vi gett kommunerna. Jag vill fortfarande tro att kommunerna är ''vuxna'' nog att ta det ansvaret och fatta långsiktigt kloka beslut.
Herr talman! År 1992 kom ca 1 500 överklaganden in till Skolverkets överklagandenämnd. Ett mera normalt antal skulle kanske ha varit 100 eller 200. Jag tycker att antalet överklaganden belyser väldigt väl dessa frågor. Dessutom vet statsrådet säkert att en hel del av besluten inte får överklagas enligt gällande regler. Så det är väldigt många fler som känner sig orättvist behandlade. ''skyndsamt''? När kommer Skolverkets utredning?
Herr talman! Jag talade med Skolverkets generaldirektör för någon vecka sedan om detta och begärde det muntligt. Det har nu bekräftats genom ett brev, som bör ha gått i väg vid det här laget och där jag litet grand går in på detaljer i fråga om vad jag menar om en sådan utredning. När jag säger ''skyndsamt'' utgår jag ifrån att det tar någon vecka, men jag törs inte i dag ge något besked om exakt hur snabbt det kan gå. Det handlar ju om att försöka få en ännu tydligare bild. Det finns anledning för oss att skaffa fram den bilden, inte minst mot bakgrund av frågan om man skall ge ett bemyndigande till regeringen när det gäller teknikerutbildningen. Såvitt jag förstår finns det inom en del partier här i riksdagen tveksamheter till om man skall fatta ett sådant beslut. Jag tror att det är oerhört centralt att ungdomar som vill fullfölja sin yrkesutbildning också har den möjligheten, och inte är beroende av vilken de man bor i. Så är det tyvärr i dag.
Herr talman! När det gäller bemyndigande fick regeringen, om jag inte minns alldeles fel, ett bemyndigande redan under våren 1992. Regeringen hade alltså möjlighet att utnyttja det i vissa sammanhang. Det är riktigt som statsrådet säger att man i fråga om teknikerutbildningen har kommit med ett förslag som, såvitt jag kan förstå, innebär att kommunerna i framtiden inte kan säga nej. Jag skulle vilja fråga: Är det en öppning som statsrådet avser att utnyttja även i andra sammanhang? Jag för min del ser gärna att regeringen får ett bemyndigande. Det finns ganska många mer lågfrekventa utbildningar som i så fall borde falla inom samma ram som teknikerutbildningen. Är det statsrådets avsikt att öka antalet kurser? Det kan inte bara röra sig om teknikerutbildningen.
Herr talman! För närvarande är det teknikerutbildningen som är aktuell, men låt oss säga så här: Det finns ett antal yrkesutbildningar och vidareutbildningar som faller inom ramen för det som i dag är specialkurser och påbyggnadsutbildningar. Liknande utbildnigar finns på andra yrkesområden, men då ligger de under högskolan. Jag tror att det är nödvändigt att se till att vissa smala yrkesutbildningar finns tillgängliga för elever från hela landet. Då kan man välja att fatta centrala beslut på litet olika sätt. Det är det jag vill ha ett ordentligt underlag för, eftersom det något bryter det mönster som vi har för den nya ansvarsfördelningen inom skolan. Jag är inte beredd att göra allvarliga ingrepp i det kommunala ansvar som kommunerna nu har fått. Jag tror att decentralisering är rätt, men vi måste se till att möjligheterna för elever att söka till vissa yrkesutbildningar inte försvinner eller begränsas. Annars har vi fått ett problem som inte var förutsett och som ingen heller är intresserad av att ha.
Herr talman! Jag skulle vilja säga som så att både den tidigare regeringen borde ha uppmärksammat och den nuvarande måste uppmärksamma dessa frågor på ett helt annat sätt än man gjort. Man är inne på en farlig väg när man införde de breda och enhetliga programmen. Det innebär med andra ord att det finns en mycket stor risk att mångfalden och flexibiliteten försvinner ur vårt utbildningssystem. Som jag ser det måste det finnas plats för lågfrekventa utbildningar, och det måste finnas plats för olika former av påbyggnadsutbildningar osv. Det kan inte vara rimligt att en elev som är 15-- 16 år definitivt skall bestämma sig för vilket yrkesområde han eller hon skall syssla med sedan. Det måste finnas flexibilitet, valfrihet och mångfald i vårt framtida utbildningssystem. Delar statsrådet min uppfattning i det avseendet?
Herr talman! Mitt svar är ja. Jag vill också säga att jag tycker att det -- förutom att man inte kan välja så tidigt -- skall vara möjligt att välja en bredare grundutbildning i gymnasieskolan, även om man så småningom kommer på att man vill söka till en speciell yrkesutbildning. Den möjligheten är tyvärr just nu något begränsad. Det är ett fel som har kommit in i det nya systemet och som vi kanske måste göra någonting åt.
Herr talman! Jag har en känsla av att statsrådet vill så väl och att vi i många avseenden är ganska överens. Men jag tycker nog att det är väldigt viktigt att statsrådet tar itu med dessa frågor. Jag skulle vilja säga att det kanske är viktigare än att arbeta väldigt hårt med ett framtida betygssystem. Här har vi alltså många exempel på hur elever som har goda betyg och är studiemotiverade sätts åt sidan under det att elever med sämre meriter och sämre intressen inte kommer in på den utbildning som de sökt till. Så tycker jag inte att det får vara.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka de icke nystartade småföretagens tillgång på riskkapital. Riksdagen beslutade i november 1992 om riktlinjer för utskiftningen av vissa medel ur de förutvarande löntagarfonderna. Sex riskkapitalbolag och två portföljförvaltande bolag har tillförts totalt 6,5 Utskiftningen till privata ägare är nu i allt väsentligt genomförd. Det innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med resp. bolagsordning. Riskkapitalbolagen skall på kommersiella grunder investera i små och medelstora företag genom att förstärka företagens egna kapital. Det ökar möjligheterna för banker att lämna lån. Därigenom främjas dessa företags långsiktiga utveckling. Samtidigt skall verksamheten leda till god och långsiktig avkastning för riskkapitalbolagens ägare, vilket måste beaktas i investeringsverksamheten. Industri och nyföretagarfonden tillförs nu ökade resurser och kommer att handlägga frågor om stöd till utvecklingsprojekt och nyföretagarlån. Stödet till produktutveckling m.m. avser i första hand redan tidigare etablerade företag. De regionala utvecklingsfonderna har möjlighet att lämna lån m.m. på hög risknivå till små och medelstora företag, även sådana som inte är nystartade. Denna möjlighet passar i de fall som Martin Nilsson berör i sin fråga. Flera av utvecklingsfonderna har resurser kvar för nyutlåning. Fondernas verksamhet utreds för närvarande. Jag vill betona att regeringens småföretagspolitik i huvudsak är inriktad på generella åtgärder, såsom skattesänkningar och avreglering. Slutligen vill jag erinra om att statsmakterna har beslutat om insatser för att tillförsäkra fortsatt verksamhet i vissa banker. Dessa åtgärder är av fundamental betydelse när det gäller småföretagens framtida möjligheter att få lån.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Jag tycker dock inte att svaret var helt tillfredsställande. Denna fråga har sin bakgrund i situationen för ett enskilt företag. Jag har inte närmare gått in på det fallet, eftersom jag vet att näringsministern inte kan yttra sig om det. Det rör ett enskilt företag i min hemtrakt i Gnosjö, Gislaved, det svenska småföretagandets Mecka, som det ibland kallas. Det stora problemet för svenska småföretag är just nu tillgången på riskkapital. Det är inte en enstaka företeelse, utan det är en reaktion som vi möter ganska ofta när vi i olika sammanhang är ute och talar med representanter för näringslivet. När man hör näringsministerns beskrivning av läget och verkligheten kan man tyvärr till viss del märka att den inte överensstämmer i alla avseenden med den beskrivning som småföretag i min hemregion ger mig. De nya riskkapitalbolag som skall tillförsäkra tillgång på kapital gör det först och främst genom ägartillskott. Småföretagen i min hemregion, och säkert på många andra ställen, är inte speciellt intresserade av att bli socialiserade eller övertagna i en eller annan form av riskkapitalbolag. Industrioch nyföretagarfondens produktutveckligsstöd riktar sig främst till nyföretagande, och man har mycket svårt att få resurser därifrån. Dessutom är utvecklingsfondernas medel i det närmaste slut och mycket svårt att få. Detta visar att statliga insatser är en nödvändighet när den finansiella marknaden inte klarar av situationen. Det är viktigt att man nu inte låter marknadseuforin gälla. Om inte annat borde finansministerns tilltro till bankerna och det finansiella systemet uppmärksammas av näringsministern. Det som nu behövs är nya former och ännu mer nya medel. Det är det jag vill ha från näringsministern. Jag hoppas att han kan ge mig besked i nästa inlägg.
Herr talman! Först skall konstateras att de svenska småföretagens egna kapital är mycket lågt jämfört med företag i nästan hela Västeuropa. Det är en följd av en hårdbeskattning av denna kategori företag i Sverige under lång tid. Det gör att de är mer sårbara. Det finns mycket pengar i banksystemet totalt sett i form av lånekapacitet, ungefär 1 000 miljarder. Statliga medel kan aldrig ersätta dem. Det är därför vi går in med bankgarantin, så att bankerna skall börja bedriva mer normal verksamhet med vanlig kreditgivning. Riskkapitalbolagen skall vara kommersiella. Precis som Martin Nilsson säger vill de flesta småföretagare inte ha statliga delägare. Riskkapitalbolagen kan gå in med ett delägande i bolagen, men de kan också ge vinstandelslån och olika typer av risklån. Det står öppet att använda alla upptänkliga olika instrument. Dessa riskkapitalbolag representerar de absolut största satsningarna som gjorts i Västeuropa under senare tid på att stärka riskkapitalmarknaden för denna typ av företag. Det kommer alltid att ställas krav på mer medel. Men det är ofta nog krav på subventioner, pengar som vi inte tror skall delas ut med skattemedel. Vi skall i stället se till, vilket vi har gjort, att sänka skattetrycket totalt sett för företagen så att lönsamheten ökas och därmed deras förmåga att kunna finansiera sig. Herr talman! Jag vill till sist nämna att riksdagen under de senaste 14 månaderna har beslutat om skattesänkningar för företag på 40 miljarder kronor per år. Vi har fått konkurrenskraftsförbättringar på uppåt 20 procentenheter, de största i modern tid.
Herr talman! Jag instämmer i vikten av att på olika sätt få konkurrensfördelar för det svenska näringslivet gentemot omvärlden. Det kan konstateras att den största effekten gavs av regeringens -- och oppositionens, det skall medges -- misslyckande med den ekonomiska politiken. Det har sina både goda och dåliga sidor. När det gäller bankgarantin och tillgången på riskkapital är det bästa på lång sikt självfallet att bankerna och det finansiella systemet tillgodoser dessa krav. Men det gör de inte i dag, och de kommer antagligen inte att kunna göra det under överskådlig tid. Finansministern har uttalat sig om det kraftiga räntegap som finns. Jag vet inte vad finansministern anser om det. Jag skall inte lägga ord i munnen på henne. Men det finns ett problem med en oerhörd restriktivitet. Riskkapitalbolagen gör stora satsningar, som näringsministern säger. Det är mycket stora resurser som förs in. Men det är konjunkturen som kräver det. Det finns ingenting som tyder på att medlen behöver minskas.
Herr talman! Först till riskkapitalbolagen. Det är en mycket stor satsning. De har nu varit i gång i sex veckor. De har ännu knappast haft möjlighet att visa framfötterna och vad de kommer att göra. Vi får utvärdera dem vid ett senare tillfälle när de fått visa upp sig i sin verksamhet. När det gäller konkurrenskraftsförbättringar medför delvis de stora skattesänkningarna sådana. Sedan håller jag gärna med om att de factodevalveringen gav en stor förbättring, även om vi gärna hade sett att det i stället hade skett genom ännu större sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Det hade blivit bättre ur många synvinklar. Till sist: Företagen måste ges möjligheter att tjäna pengar. Lån är endast ett substitut för det egna kapitalet. Egentligen har småföretagen för mycket lån i förhållande till det egna kapitalet. De har för låg lönsamhet.
Herr talman! Den låga lönsamheten behöver vi inte tvista om. Vi är väl i dessa tider tämligen överens om att det är ett stort problem. Jag kan hålla med näringsministern om att det ännu så länge är för tidigt att definitivt döma de olika formerna av riskkapitalbolag. Men många svenska småföretag upplever svårigheterna som akuta. Där det finns idéer, framtidstro och optimism finns inte möjligheterna. Det är just detta som jag hoppas att regeringen kommer att studera ytterligare. I centrum för utvärderingen av riskkapitalbolagen måste finnas de svenska småföretagens möjligheter att göra produktiva investeringar.
Herr talman! Den uppfattningen delar jag helt och hållet. Hela arbetet med bankgarantin syftar till att tillgodose företagens försörjning av vettiga krediter. Skulle staten gå in ytterligare, skulle vi tvingas låna upp pengar och knuffa ut andra företag från kreditmarknaden för att kunna ge till vissa sorters bolag. Det är det som är problemet. Den typen av operationer är vi inte betjänta av. Bankgarantin skall däremot syfta till att få en mer normal försörjning av krediter. Det skall den leda till under detta år och under kommande år. Detta skall föjas upp, precis som riskkapitalbolagens förmåga att agera. Det skall också göras med ytterligare åtgärder som kan bli aktuella för de mindre och medelstora företagen, bl.a. på skatteområdet.
Herr talman! Det känns skönt att veta att näringsministern avser att göra en sådan översyn. Jag tror dock att det är felaktigt och litet farligt att totalt döma ut möjligheten att staten i olika former lånar till detta. Till viss del lånar man till all verksamhet som staten bedriver i olika former. Jag tror att det är för tidigt att döma ut detta. Det behöver inte innebära att övriga långivare trängs ut. Det är en något förenklad verklighetsbild. Det bästa vore naturligtvis om de svenska småföretagen kunde klara sig på den ordinarie finansiella marknaden. Men det finns inte någon ordinarie finansiell marknad. De svenska småföretagen kommer därför att behöva ett ännu större riskkapitaltillskott än vad riskkapitalbolagen i dag förfogar över. Regeringen har därmed anledning att återkomma till riksdagen. Det hoppas jag i varje fall.
Herr talman! Först bör kanske noteras att man skall skilja på lån och riskkapital. Lån skall i normalfallet inte vara riskkapital. Med riskkapitalbolagen markeras att riskkapital verkligen är en form av ägarkapital och att de tar större risk än bankerna. Jag delar uppfattningen att det är lönsamheten i företagen som först måste prioriteras, därefter en fungerande kreditmarknad. Vi måste sedan se till att vi får ett mycket konkurrenskraftigt skattesystem för småföretagen, vilket vi till dags dato ännu inte har fått fullt ut. En förhoppning är att även få Martin Nilssons stöd för fortsatta förändringar på det området till hösten.

Herr talman! Liselotte Wågö har frågat mig när total etableringsfrihet införs för tandläkare. Liselotte Wågö ställer frågan med anledning av ett uttalande av mig i en riksdagsdebatt i juni 1992 om att etableringsbegränsningarna för tandläkare skulle tas bort under mandatperioden -- dvs. före valet i september 1994 -- samtidigt som det i budgetpropositionen för år 1993/94, bilaga 6, har angivits att etableringsfrihet skall införas stegvis för bl.a. tandläkare. Jag har i mitt svar på Liselotte Wågös fråga utgått från att hon med etableringsfrihet för tandläkare avser fri anslutning till tandvårdsförsäkringens ersättningssystem. Som Liselotte Wågö väl känner till pågår för närvarande en översyn av tandvårdsförsäkringen som skall vara avslutad inom en månad. I den budgetproposition som hon åberopar har i anslutning till redovisningen av denna översyn på s. 46--47 angivits följande: ''Efter sedvanlig remissbehandling av översynens förslag avses en proposition föreläggas riksdagen med inriktning på förslag om förändrad tandvårdsförsäkring och fri anslutning av tandläkare till försäkringen som skall träda i kraft den 1 januari 1994.'' Sammanfattningsvis är alltså regeringens målsättning att under hösten 1993 förelägga riksdagen förslag om både en ändrad tandvårdsförsäkring och en fri anslutning av tandläkare till densamma med ett beräknat genomförande fr.o.m. den 1 januari 1994.
Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag är mycket tacksam för det svar som jag har fått, därför att statsrådet och jag har ju tidigare varit rörande överens när det gäller både etableringsfriheten för tandläkare och att den är en viktig ingrediens i ett nytt tandvårdssystem. Vi är också överens om många andra viktiga frågor i detta system, vilka kan tyckas ligga litet grand utanför det hela. Det gäller högkostnadsskydd och landstingets monopolställning när det gäller barnoch ungdomstandvården. Vi har också diskuterat specialisttaxan och utbildningskapaciteten, därför att det är fråga om kostnader som är knutna till ett tandvårdssystem. Jag måste säga att jag blev litet ängslig när jag i budgetpropositionen såg formuleringen om att man stegvis skulle införa etableringsfrihet för tandläkare. Jag uppfattade det också som litet motsägelsefullt när frågan togs upp i samband med den utredning som nu pågår. Jag drar alltså några paralleller till den lagrådsremiss som har lagts angående husläkarsystemet, där man faktiskt stegvis inför etableringsfrihet för specialister, dvs. vissa får etableringsfrihet medan andra lämnas utanför. Detta är bakgrunden till att jag har ställt denna fråga. När det gäller själva utredningen och dess förslag vill jag informera statsrådet om att jag känner en viss oro över att det med den korta tid som vi har på oss fortfarande finns frågor som inte är lösta. Det handlar om de frågor som vi tidigare har varit överens om, nämligen hur ett högkostnadsskydd skall utformas och hur frågorna om landstingets monopolställning samt specialisttaxan skall lösas. Innan frågorna har klarlagts i utredningen har jag som parlamentariker mycket svårt att i utredningen presentera ett förslag till huvudalternativ. Eftersom det inte brådskar skulle det vara värdefullt att kanske plussa på några månader för utredningens arbete för att få dessa frågor belysta. Hur ser statsrådet på att ge utredningen ytterligare tid för att belysa dessa vitala delar i ett nytt tandvårdsförsäkringssystem?
Herr talman! Det är trevligt när man är överens, och Liselotte Wågö och jag är överens om mycket, bl.a. att vi skall ha ett nytt tandvårdsförsäkringssystem och att vi skall ha en fri anslutningsrätt för de tandläkare som uppfyller villkoren om utbildning, och även annat som kan finnas med i det sammanhanget. Jag skall gärna medge att jag tidsmässigt har drivit på utredningen. Liselotte Wågö tillhör ju också referensgruppen till själva utredningen. Hon känner säkert till utredningens arbete mer i detalj än vad jag gör, skulle jag tro. Jag har drivit på den av det skälet att jag har velat se till att vi kan uppfylla de utfästelser som den borgerliga regeringen har gjort att försöka klara av det som så länge inte har blivit avklarat, nämligen en fri etableringsrätt eller anslutning till försäkringskassan. Jag är skeptisk till tanken att nu uttala mig för att vi skulle ge utredningsmannen ett par månader till. Jag har svårt att se hur vi då skulle klara de tidsgränser som nämndes i det svar som jag gav nyss och som Liselotte Wågö var så nöjd med.
Herr talman! Jag har frågat om detta, därför att det gäller vitala delar om man skall ha ett heltäckande sjukvårdssystem, delar som faktiskt hittills under utredningens gång inte är belysta. När det gäller högkostnadsskyddet har statsrådet och jag tidigare varit rörande överens om att inom ramen för tandvårdssystemets resurser en stor del av medlen måste gå till högkostnadsskyddet, så att vi verkligen skyddar de sämst ställda i försäkringssystemet. Jag tycker att regeringen har åstadkommit ganska mycket när det gäller besparingar inom de sociala försäkringssystemen, men det är nu oerhört väsentligt att vi på ett seriöst sätt reformerar systemen och kommer med nya system, som är moderna och som så att säga svarar upp mot dagens tandhälsa. Det är då litet förmätet att forcera en sådan här viktig utredning. Jag tror att utredningen som sådan faktiskt skulle vinna på att få ytterligare några månader på sig. Utredningsmannen har ju föreslagit att vissa viktiga delar skall utredas i särskild ordning efter det att man har bundit sig för ett huvudalternativ.
Herr talman! Jag har i dessa delar inte mycket att tillägga. Jag har bedömt det såsom angeläget att en förändring sker fr.o.m. årsskiftet. Skall vi klara av det, krävs det att utredningsmannen levererar sitt förslag under mars månad för att vi skall kunna genomföra en remissbehandling och sedan en behandling i höst. Jag är i dag inte beredd att meddela att jag tror att vi skall kunna förlänga utredningstiden. Jag tror inte att det är möjligt, om man inte är beredd att ändra också i andra änden, dvs. låta det nya systemet träda i kraft något år senare.
Herr talman! Efter vad jag har förstått är det meningen att det nya systemet skall träda i kraft den 1 januari. Jag har sedan räknat baklänges. Med risk för att bli gnetig måste jag vidhålla att det måste finnas ett utrymme för att bedöma dessa viktiga och vitala delar i tandvårdssystemet. Går man in och reformerar i sådana här sociala försäkringssystem, skall man ta vara på det som fungerar väl i befintliga system. Jag är paniskt förskräckt inför gigantiska experimentella lösningar, där man välter omkull hela fungerande system som inte ens är utvärderade på försöksnivå. Jag tycker att man här kunde ha gått något försiktigare fram när det gäller de olika alternativen och framför allt haft en helhetssyn på problematiken. Jag vidhåller min uppfattning att vi inte har fått detta beskrivet för oss på ett adekvat sätt, som gör att åtminstone jag kan binda mig vid ett huvudalternativ, som sedan kan gå ut från departementet såsom ett huvudförslag.
Herr talman! Vi får väl se vad som händer och sker. Mitt intryck är att utredningsmannen gör ett mycket bra jobb och att han har ett gott stöd av de människor omkring honom som sysslar med dessa frågor, däribland de parlamentariker som är involverade. Min förhoppning är att det från utredningsmannen skall komma ett förslag, som innebär ett mycket mer modernt och till dagens behov anpassat system, som också tar hänsyn till våra gemensamma önskemål om att kostnaderna skall begränsas. Det remissystem som vi har i detta land är ju till för att man skall kunna tillföra synpunkter och kunna stoppa idéer som är alltför vilda, om nu några sådana skulle dyka upp. Men jag är inte orolig för det.
Herr talman! Jag förstår att statsrådet inte delar min oro. Men vi har haft väldigt kort tid på oss för att genomföra en sådan här stor förändring, om jag nu skall tolka de incitament som vi har fått rätt, nämligen att man kommer att föreslå ett helt nytt tandvårdssystem, som vi faktiskt inte har prövat tidigare. Mot den bakgrunden tycker jag att vi såsom parlamentariker kunde ha fått litet mer tid på oss för att se över dessa viktiga bitar som faktiskt ligger utanför utredningen. Det kanske finns anledning att återkomma till detta. I det mesta är vi ju faktiskt överens om att vi behöver en modern tandvårdsförsäkring och att vi måste ha en kostnadskontroll. Jag är litet orolig för att utredningen vid det här laget har kantrat. Men vi har ju ytterligare litet tid på oss, så låt oss avvakta. Jag hoppas att jag genom denna fråga har uppmärksammat statsrådet på att det finns uppenbara svårigheter att bedriva ett utredningsarbete på detta sätt.

Fru talman! Det var en värdefull information, även om den var ganska översiktlig -- det finns mycket mer som riksdagen har anledning att ta del av och få insyn i. Jag föreställer mig att vi kommer att finna ytterligare former, utöver denna redovisning, för en sådan insyn. Det är också viktigt att de allmänrepresentanter som kommer att finnas i Bankakutens styrelse den vägen också kan se hur ärendena bereds och vilka de slutliga besluten blir. Jag skulle vilja ta upp ett par frågor. Den första gäller någonting som statsrådet inte tog upp här, nämligen statens möjlighet att återvinna de belopp som nu sätts in för att klara bankerna över ett svårt och allvarligt skede. Det är oerhört angeläget att det sker i sådana former att skattebetalarna kan få tillbaka de pengar som nu sätts in. Jag skulle sätta värde på att få veta hur regeringen ser på detta. Den andra frågan, som väl alla ställer sig, inte minst i näringslivet, är: Hur får man bankerna att driva en kreditgivning, så att sunda, nödvändiga investeringar kan komma till stånd på rimliga villkor? Det är minst lika angeläget att få besked om vad regeringen gör och tänker göra på det området. Med tanke på att statsrådet nu har ansvaret för ägarfunktionen och att finansministern har uttalat sig för att krympa räntemarginalerna, kan det vara intressant att få svar på frågan: Vad gör bankministern, som ägare av Nordbanken och Gotabanken, för att de bankerna skall gå i spetsen för en sådan utveckling? Fru talman! Jag vill ställa ytterligare en fråga, och den gäller konsultrapporterna: Har rådgivarna, konsulterna, givit sådana råd att vi den vägen kan få en lösning på bankkrisen som vi annars inte skulle ha fått? Det är i så fall väl använda pengar. Har vi inte fått sådana råd måste detta granskas närmare.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en mer allmän fråga till Bo Lundgren. Med anledning av det som sker i det svenska banksystemet pågår det diskussioner här hemma, där det ibland sägs att det är bankledningarnas skuld och ibland sägs att det är politikernas fel under 80-talet. Jag tycker att båda de diskussionslinjerna är för grunda. Om man ser sig om i världen, visar det sig att banksystemen befinner sig i ett besvärligt och allvarligt läge. Jag läste senast i Financial Times en beskrivning av det japanska banksystemet, där man har kreditförluster på 12 % av BNP. Det är samma storleksordning som i Sverige. Det är liknande i Det börjar komma på kontinenten också. Jag skulle vilja ställa frågan till Bo Lundgren hur regeringen ser på detta förhållande. Vad är det som gör att banksystemet, i den utveckling vi har haft med avreglering, har hamnat i det här läget, oavsett vilken ekonomisk politik som länderna har drivit? De länder som vi nu ser har haft väsentligen olika ekonomisk politik under 80-talet. Vad är slutsatsen av detta för regeringens del?

Fru talman! Bakom bankkrisen, de oerhörda kreditförlusterna, döljer sig inte bara affärsmässiga felbedömningar och slarvig kreditgivning utan också kriminalitet, grov ekonomisk brottslighet. Det är naturligtvis svårt att uppskatta omfattningen av den kriminaliteten, men att det rör sig om miljardtals kronor står klart. Det finns bedömare med inblick i den finansiella sektorn som t.o.m. gör uppskattningen att det rör sig om tiotals miljarder kronor. Det är lätt att förstå allmänhetens upprördhet och ilska över vad som har inträffat. Och det är naturligtvis inte självklart att skattebetalarna skall stå för de hål i balansräkningarna som har sin orsak i den ekonomiska brottsligheten. Jag anser att det är oerhört betydelselfullt att få till stånd en genomgripande genomlysning av de banker som erhåller bankstöd, och då ur aspekten om det förekommit ekonomisk kriminalitet. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa ett par frågor till Bo Lundgren. Den första är: Är Bo Lundgren beredd att medverka till att det kommer till stånd en grundlig genomlysning av de banker som erhåller bankstöd ur aspekten om det har förekommit ekonomisk brottslighet? Den andra frågan har att göra med resurserna för en sådan genomlysning. Det står i dag klart att samhällets resurser för att komma åt den ekonomiska kriminaliteten är ytterligt begränsade. Samhället har nästan förlorat kampen mot den ekonomiska kriminaliteten. Är statsrådet beredd att medverka till att man tillför polis, åklagare och andra myndigheter, som har att bekämpa den här typen av ekonomisk brottslighet, resurser som är någorlunda rimliga för att komma åt den ekonomiska kriminaliteten?

Fru talman! Resurserna är ytterligt begränsade, Bo Lundgren. Det vittnar polis, åklagare, skatterevisorer och andra inblandade om. Man ligger mycket kraftigt efter, och man har inte möjlighet att komma åt den här brottsligheten. Jag vill än en gång fråga Bo Lundgren: Är Bo Lundgren beredd att medverka till att samhället får erforderliga resurser för att komma åt den typen av kriminalitet inom bankväsendet?

Fru talman! Det behövs en ordentlig granskning av varför bankrevisorerna inte reagerade mot bankernas svindlande affärer. Det är nödvändigt att revisorernas arbetssätt granskas och att åtgärder vidtas för att förbättra verksamheten. Även när det gäller Finansinspektionen finns det anledning till kritik. När det gäller fallskärmsavtalen, som statsrådet redan har berört, vill jag säga att vissa av dem är uppenbart oskäliga. Det är av stor betydelse att alla möjligheter tillvaratas för att på rättslig grund även genom domstolsprövning -- uppnå rättelse då samhälleliga ägarintressen berörs. Jag undrar därför: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att förbättra bankrevisorers och Finansinspektionens verksamhet och få till stånd en rättslig prövning av uppenbart oskäliga fallskärmsavtal?

Fru talman! Jag vill tacka Bo Lundgren för en fyllig och klarläggande redogörelse. Jag förstod att vi skulle få en skriftlig redogörelse vår och höst. Jag tror inte att man skall binda sig vid det. Så fort det händer något av större intresse tycker jag att regeringen skall komma med en skriftlig redogörelse. Det gäller så stora pengar och så viktiga frågor. Allan Larsson har redan ställt de frågor som jag ville ställa och fått för mig acceptabla svar. Jag delar inte Bo Lundgrens uppfattning om hanteringen av räntemarginalerna. Jag tycker att statens egna banker skall sänka dem för att driva de andra bankerna att göra detsamma. Det är en så ohyggligt viktig fråga för att vi skall få i gång investeringarna i landet igen att man inte bara kan sitta och vänta på att bankerna skall ta initiativ -- jag tycker att regeringen måste ta initiativ i denna fråga. Annars dör vi småföretagare så småningom. Jag har hört om utredningarna om ansvarsfrågor och fallskärmsavtal. De är nödvändiga och viktiga, men jag tror inte att man kommer att nå så långt. Bo Lundgren har kanske lyssnat på vox populi. Man skall dock göra allt, men jag tror inte att man skall ha för höga förväntningar. Jag tror att bankerna har en hord av skickliga jurister som har sett till att avtalen håller. När det gäller utredningar vill jag påminna Bo Lundgren om att Socialdemokraterna och Ny demokrati fick till stånd en utredning om en bankombudsmannainstitution. Jag skulle från Bo Lundgren vilja höra vad regeringen har gjort i detta hänseende. Jag tror att det är mycket viktigt. Vi som inte får låna pengar, därför att bankerna säger att vi inte uppfyller deras kriterier, måste ha en chans att komma tillbaka och överklaga. Detta gäller lika mycket privata låntagare som företagare. Vad har regeringen tänkt att göra med den här bankombudsmannainstitutionen?

Fru talman! Jag tror att det är nödvändigt att såväl riksdag och regering som det finansiella systemet så sakteliga bygger upp det förtroende som har skadats av finanskrisen. Det behövs flera komponenter i ett sådant bygge. En är att utlåning fungerar på ett normalt sätt. Jag vill fråga Bo Lundgren om han är beredd att överväga att det som villkor för bankstöd ställs krav på att bankerna bedriver normal utlåning, inte 80 talsutlåning och inte den skotträdda utlåning som man nu läser om i tidningarna -- att man i princip inte lånar ut. Jag vill återigen ta upp detta med ägaransvaret och den statliga ägarrollen. Före bankkrisen talades det också om det stora räntegapet hos svenska banker. Förklaringen var att vi hade dålig konkurrens. Är Bo Lundgren beredd att som en signal till de statliga bankerna meddela att regering och riksdag vill att räntevapnet skall användas som ett aktivt konkurrensmedel för att stärka konkurrensen inom banksektorn? Slutligen tror jag att allmänheten behöver och kräver en genomlysning av hela denna finansiella kris och att denna görs av oförvitliga, högt respekterade medborgare. Jag talar alltså om behovet av en medborgarkommission. Är Bo Lundgren beredd att medverka till att en sådan tillsätts?

Fru talman! Jag vill först ge bankministern en eloge för hans föredömliga ambition när det gäller information och öppenhet kring denna bankkris. Jag tror att den är viktig för alla. Den är särskilt viktig för allmänheten, som med misstroende faktiskt följer bankkrisens utveckling. Nu skall jag gå över till frågorna. 1. Avveckling av olönsamma banker är en viktig metod för att lösa bankkrisen. Är bankministern beredd att påskynda en sådan avveckling? 2. Pensionssparande i bank är en fråga som man länge har funderat över, och den frågan har stor betydelse för bankerna, försäkringsbolagen och faktiskt också för hur man skall komma ur bankkrisen. Jag efterlyser besked ifrån Bo Lundgren. Hur blir det med pensionssparande i bank? 3. Enligt vad som ryktas funderar Nordbanken på att göra inköp av andra företag, i det här fallet försäkringsbolag, närmare bestämt försäkringsbolaget Livia. Är det rimligt och lämpligt att man gör på det sättet? Jag noterar med intresse att bankministern har ändrat sig när det gäller en medborgarkommission, som jag föreslog i torsdags. Han är beredd att avvakta. Allmänhetens misstroende omfattar faktiskt delvis även riksdagen, eftersom det finns en del personer i Sveriges riksdag som har varit inblandade i ''bankkrisen''. Därmed är det av extra värde att det finns en fristående opartisk -- även från riksdagen fristående -- medborgarkommission.

Fru talman! Jag vill först fråga Bo Lundgren om vilka krav som skall ställas på de banker som skall få stöd. När det gäller S-E-Banken pågår det tydligen förhandlingar nu, och jag uppfattar det som tämligen självklart att det inte blir några utdelningar till aktieägarna senare i vår. Jag vill fråga statsrådet om han delar uppfattningen att det är ett självklart villkor för att stöd skall kunna utgå. Min andra fråga gäller fallskärmsavtalen. Statsrådet var inne på en ganska intressant diskussion om huruvida lönens eller fallskärmsavtalets storlek skall spegla de risker man har vid anställningen. Är det här en princip som statsrådet anser skall gälla generellt vid statlig lönepolitik och annan anställningspolitik? Skall risken för att förlora jobbet spegla lönen?

Fru talman! Det är bra att vi ibland får sådana här redogörelser och har möjlighet att ställa frågor. En av de frågor som vi debatterade här i december gällde storleksordningen av de kostnader som kan drabba skattebetalarna. Vi har fortfarande inte fått veta mer än den summa som Bo Lundgren i dag nämner. Det finns i dagsläget en ram på 67,5 miljarder. Vad den kan komma att uppgå till framöver vet man inte. Det har riktats mycket kritik mot att man skulle tillämpa principen om öppen statskassa. Jag undrar om det nu finns några prognoser och bedömningar från regeringens sida om vilket belopp en totalram kan komma att uppgå till. Rör det sig om 100, 150 eller 200 miljarder? När staten går in med stöd och tar över en bank helt och hållet -- exempelvis i fallet med Gota Bank -- tillförsäkras staten och skattebetalarna eventuella vinster i framtiden. Nu ligger man i förhandlingar med S-E-Banken. Jag har förstått att man därvid inte överväger en sådan ordning. Det innebär att de aktieägare som finns i S-E-Banken i dag med gott stöd från staten kan höja värdet på sina aktier och därmed i framtiden göra en vinst, till följd av statens insatser. Är man beredd att gå och in göra nedskrivningar av aktiekapitalet helt eller delvis för att på det sättet förhindra att vi sedan får en diskussion om att vissa personer har tjänat oerhört stora pengar på det statliga bankstödet? Förekommer det resonemang och funderingar inom regeringen om att ytterligare underlätta för utländska banker att komma in i Sverige och kanske t.o.m. köpa upp hela svenska bankkontorssystem?

Fru talman! Statsrådet har angett att ramen för stödet hittills ligger på 67,5 miljarder, som dock inte utgör någon budgetbelastning. Då vill jag för det första fråga: Kan statsrådet uppskatta hur stor den hittillsvarande budgetbelastningen är? För det andra: Statsrådet sade att existerande kapital i första hand skall tas i anspråk, dvs. att ägarna skall ta sitt ansvar. Då vill jag fråga: När det gäller t.ex. S-E-banken, är statsrådet villig att diskutera krav på förbud mot aktieutdelning, krav på utförsäljning av delar av verksamheten -- alltså inte kärnverksamheten, utan andra delar -- och krav på riktade nyemissioner? För det tredje: Hur bedömer statsrådet påståendet att vissa banker ägnar sig åt att så att säga realisera förluster för att de skall få ytterligare medel från den s.k. bankakuten?

Fru talman! Framtiden tillhör det europeiska samarbetet. Det är det europeiska engagemanget som är nyckeln till vår nordiska framtid. När nu också Sverige, Finland och Norge har ansökt om medlemskap i EG och förhandlingarna har påbörjats, kan man säga att Norden har tagit ett första steg in i det övriga Europa. Vilken roll skall då det nordiska samarbetet och Nordiska rådet ha i det nya integrerade Europa som vi nu ser växa fram? Vid Nordiska rådets session i Mariehamn 1991 och i Helsingfors och Århus 1992 har lagts fram förslag som medför stora förändringar i det nordiska samarbetets innehåll och organisation, och som också syftar till att göra rådet mer aktivt och effektivt. Det är nödvändigt att förändra formerna för det nordiska samarbetet, former som under åren har stelnat och blivit för byråkratiska. Det är därför positivt att de nordiska statsministrarna får ett ökat ansvar för samordning och genomförande av samarbetsprinciper och riktlinjer i de nationella parlamenten. Även parlamentarikernas politiska inflytande över det nordiska samarbetet bör stärkas. Under alltför många år har projekt efter projekt diskuterats och ambitiösa uttalanden har gjorts, men väldigt litet har hänt. Sten Andersson talade också här nyss om nödvändigheten att så sker. Den förändrade politiska situationen i Europa har, fru talman, skapat förutsättningar för de nordiska länderna att välja samma integrationspolitiska lösningar, vilket ger oss en möjlighet att nyskapa även det nordiska samarbetet. I Bornholmsdeklarationen slog de nordiska statsministrarna fast sitt gemensamma intresse att delta i ett utbyggt utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt samarbete i Som en följd av utvecklingen i Central och Östeuropa har säkerhetsbegreppet vidgats. Det omfattar nu även t.ex. ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. De största säkerhetspolitiska riskerna i dag förorsakas av de etniska och nationella motsättningarna i Östeuropa och av det alltmer kritiska ekonomiska läget. Dessa faktorer har redan lett till ett starkt nordiskt engagemang och samarbete med EG inom ramen för ESK-processen. Det är viktigt att de nordiska länderna lämnar sitt bidrag till att trygga demokratin och skapa en ekonomiskt bärkraftig utveckling i Europa. Men detta kan vi klara endast i samverkan med EG. I det ökade regionala samarbete som vi nu ser växa fram i vår närhet har de nordiska länderna redan en given roll. Detta samarbete med de europeiska institutionerna kommer att berika också det traditionella nordiska samarbetet inom Nordiska rådets ram. Jag tänker då närmast på det etablerade samarbetet inom Östersjörådet, det baltiska investeringsprogrammet, Nordiska ministerrådets arbetsprogram för Baltikum och Östeuropa och Nordiska investeringsbanken. Av stort värde är naturligtvis också samarbetet mellan Nordiska rådet och det nyligen bildade Baltiska rådet. I januari i år undertecknades en deklaration mellan Barentsregionen. Det nya samarbetet har fått namnet Barents Euro-Arktiska råd och skall diskutera frågor som rör miljö, ekonomi, teknik, vetenskap och infrastruktur. Även urbefolkningsfrågor, mänskliga kontakter, kulturella förbindelser och turism kommer att tas upp i rådet. Barentsrådet kommer att medverka i den särskilda EG-kommitté som bildas för regionernas Europa. Skapandet av ett ömsesidigt givande och varaktigt samarbete över Storkalotten kommer också att bidra till fortsatt stabilitet i vårt norra närområde. Utmaningarna på Kolahalvön är enorma. Där råder en miljöförstöring som nästan saknar motsvarighet på andra håll i Europa, och en oerhört stark militär dominans, som förhoppningsvis kan brytas genom övergång till ett mer civilt samhälle. De stora resurser som krävs för detta och för att förbättra miljön finns inte inom regionen. Det är därför nödvändigt att sätta in detta samarbete i ett vidare sammanhang, vilket EG:s medverkan leder till. Därmed skapas också en länk till det övriga Av stor betydelse är även att de nordiska ländernas samverkan globalt och i FN-sammanhang fortsätter och anpassas till nya globala utmaningar. Fru talman! De allt fastare band som Norden nu är i färd med att knyta med EG ger de nordiska länderna en unik möjlighet att inte bara bygga ut samarbetet sinsemellan utan också stärka Nordens röst i Europa och i världen.

Fru talman! Jag vill gärna understryka vad Sten Andersson sade. Av de handlingar som vi har framför oss här i riksdagen, bl.a. utskottsbetänkanden, framgår att det finns en betydande samsyn i dessa frågor mellan de olika politiska partierna och mellan riksdagen och regeringen. Men det finns ändå anledning att ta upp några frågor som berör både det som nu händer runt omkring oss och det som kommer att bli aktuellt framöver. Det nordiska samarbetet präglas nu väldigt starkt av de nya förutsättningar som har skapats genom förändringarna -- för att inte säga omvälvningarna -- i vår omvärld. Det gäller både efter kommunismens kollaps i Europa och efter den ekonomiska och politiska integrationen i Västeuropa. Sovjetunionen och Warszawapakten har upplösts. De tre baltiska staterna har återerövrat sin självständighet i vårt grannskap. Tyskland har enats. Det nordiska samarbetet kan nu formas utan de begränsningar som det kalla kriget påtvingade oss. söker medlemskap i EG. Ett kommande EES-avtal kan komma att träda i kraft redan under detta år och bl.a. bidra till att tanken om Norden såsom hemmamarknad realiseras. Den nya europeiska öppenheten och integrationen -- och disintegrationen, får jag väl säga -- innebär en utmaning för det nordiska samarbetet. Genom reformer av det nordiska samarbetet mot denna bakgrund kan detta vinna framtida styrka. Under 1992 presenterades det arbete som de fem nordiska staternas statsministrar hade beställt av sina personliga representanter. På grundval av framlagda rapporter -- dels av den s.k. genomförs nu ett angeläget förnyelsearbete. Som redan har nämnts infördes utrikespolitiken mer aktivt i Nordiska rådets arbete under fjolåret. Det baltiska investeringsprogrammet för att främja utvecklingen i små och medelstora företag igångsattes och kommer under tre år att kunna kanalisera nära 800 miljoner kronor som tekniskt bistånd till Estland, Lettland och Litauen. Beslut har fattats om att de nordiska informationskontoren i Tallinn, Riga och Vilnius skall fortsätta sin verksamhet åtminstone till 1995. I förslaget till EES-avtal har förutsättningarna för fortsatt nordiskt samarbete säkrats. Sveriges ambition är att de inledda förhandlingarna om medlemskap i EG skall resultera i en motsvarande klausul. Ett omfattande samråd har etablerats mellan de nordiska staterna inför de förhandlingar om medlemskap i EG som Sverige och Finland har inlett och som den norska regeringen avser att inleda inom kort. Ett fortsatt samråd är naturligt också under förhandlingarna. Detta innebär ett ökat engagemang, inte minst personellt, i nordiskt samarbete såsom ett resultat av EG Regionalpolitiken är ett exempel på ett område där det finns ett starkt behov av nordiskt samarbete i det Europa som nu utvecklas. Det arbete som har bedrivits inom ramen för Nordiska ministerrådet har bidragit till att skapa förståelse också inom EG för att det behövs en stark regionalpolitik i våra nordiska stater. Även när det gäller exempelvis jordbrukspolitiken finns det ett starkt behov av ökat nordiskt samarbete med anledning av den europeiska integrationen. På miljöområdet har vi ett vitalt intresse av nordiskt samarbete, exempelvis när det gäller miljökrav för bilavgaser och farliga ämnen av olika slag. De nordiska staterna har också en gemensam strävan att åstadkomma en minskning av de försurande utsläpp som utgör ett hot inte minst mot våra viktiga skogstillgångar. Jag vill också passa på att utnyttja detta tillfälle för att uttala stöd för den danska regeringens strävan att nå en överenskommelse om införande av en gemensam koldioxidskatt inom EG. De nordiska länderna, främst Sverige och Norge, har ju som bekant en världsledande ställning på just detta område. Det gränsregionala samarbetet spelar en stor roll inte minst för stora glesbygdsområden. Förutsättningarna för detta samarbete har stärkts, bl.a. genom inrättande av det euroarktiska Barentsrådet liksom genom ett utökat samarbete kring Östersjön, vilket redan har nämnts här i diskussionen. Finansministrarna genomför nu en kartläggning av infrastrukturprojekt som kan påskyndas och som är av gemensamt nordiskt intresse. Samråd sker också för att lägga en gemensam nordisk plattform inför det möte med ekonomi och finansministrar i EG och EFTA-staterna som ordnas i april för att främja sysselsättningen i Europa. Nordiska samarbetskommittén, som på statsministrarnas initiativ inrättades efter sessionen i Århus, arbetar nu för att effektivisera den nordiska samarbetsapparaten. Målet är att öka den politiska styrningen och att rationalisera arbetet såväl i administration som i beslutsorgan. En väsentlig del av det pågående reformarbetet syftar till att skapa utrymme för en rejäl nysatsning på kulturområdet. Kulturministrarna lägger fram ett förslag till riktlinjer för denna politik till rådets session i Oslo i början av mars. Ett mål är att göra Norden till en utbildnings och forskningsgemenskap, bl.a. genom att främja rörligheten för såväl studenter som lärare och forskare. Utbytesprogrammen NORDPLUS, NORDPLUS-junior och Nordiska forskarutbildningsakademin utgör viktiga instrument i detta sammanhang. Sessionen får bl.a. också ta ställning till ett nytt arbetsprogram för livsmedelspolitiken och ändringar i Helsingforsavtalet, vilket redan har nämnts. I det nya förslaget till avtal görs klart att rådet får egen kompetens på budgetområdet. Det är en strävan som jag tidigt i hög grad har givit uttryck för. 1992 initiativ till en ny studie av möjligheterna att göra TV från alla nordiska länder tillgänglig i hela Norden via satellit. Vi har ju en del dystra erfarenheter från detta område. Men de tekniska förutsättningarna har förbättrats avsevärt under de senaste tio åren och bl.a. skapat bättre ekonomiska villkor för ett sådant projekt. Det är den politiska viljan som kommer att avgöra om detta TV samarbete, som skulle kunna medverka till bättre ömsesidig språkförståelse och ökat informationsutbyte, kan komma till stånd. Det är min förhoppning att ett nordiskt TV-samarbete skall få ett brett stöd i den svenska riksdagen. Det noteras ofta att nordiskt samarbete inte kan vara ett alternativ till ett vidare europeiskt och internationellt samarbete. Minst lika uppenbart är att ett vidare europeiskt samarbete inte kan ersätta nordisk samverkan. Jag är övertygad om att nordiskt samarbete kommer att få en ökad tyngd under kommande år. I samband med rådssessionen i Oslo den 1-4 mars kommer Sverige att överta ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den svenska regeringen vill bidra till att göra det nordiska samarbetet slagkraftigare. Jag vet att vi kan räkna med ett starkt stöd för detta i Sveriges riksdag liksom i en mycket bred medborgaropinion. Det förutsätter dock -- vilket även Sten Andersson var inne på -- att vi tar seriöst på de beslut som fattas av Nordiska rådet. Det finns anledning att mer systematiskt än som kanske har skett hittills följa upp dessa beslut och vidarerapportera dem till parlamenten. Från de kretsar som har motsatt sig bygget av välfärdsstaten förklaras ibland den nordiska samhällsmodellen vara i stort sett rivningsfärdig. Jag är personligen övertygad om att detta är en felsyn. Den nordiska samhällsmodellen är en betydande landvinning i civilisationsprocessen. Det finns förvisso brister, men vi har nått en bra bit på väg när det gäller att förena frihet och jämlikhet. I de nordiska samhällena betonar vi vikten av centrala beslut för att främja trygghet och solidaritet, samtidigt som lokalt självstyre och regional utjämning utgör en grund för folkstyret och välfärden. Bl.a. genom att ge alla människor möjlighet till utbildning och kompetensutveckling med utbyggda informationsmöjligheter och kommunikationer liksom genom en aktiv miljöpolitik söker vi skapa förutsättningar för en uthållig utveckling. Det är inte genom att rasera denna samhällsmodell som vi kan vinna folkligt stöd för ett vidare internationellt samarbete. Vi behöver i stället en allt tätare samverkan mellan de nordiska staterna i syfte att bevara och utveckla de bästa sidorna av vår modell. Jag är övertygad om att vår framgång i detta arbete, att skapa trovärdighet för att vi kan värna och stärka den nordiska modellen, avgör det folkliga stödet för vidare internationellt samarbete, inte minst i samband med folkomröstningarna angående EG i fyra av de nordiska länderna.

Fru talman! Mats Hellström har frågat mig vilka initiativ som tas av den svenska regeringen och inom Nordiska ministerrådet för att uppfylla Bakgrunden är bl.a. utvecklingen i EG. Riksdag och regering har beslutat om stora satsningar på infrastrukturen under åren 1991 och 1992. En tredubbling av investeringsnivån har skett för vägar och järnvägar i förhållande till 1980-talet. Bl.a. har det satsats på projekt av nordiskt intresse. Ytterligare kraftfulla infrastruktursatsningar är dock nödvändiga och har aviserats av regeringen i årets budgetproposition. Under våren återkommer regeringen med en särskild proposition om infrastrukturinvesteringar. En utgångspunkt därvid är att knyta an till utvecklingen i EG. De nordiska trafikministrarna framhöll i ett ställningstagande i december 1991 att man skall verka för att angelägna infrastrukturinvesteringar påskyndas. Inriktningen bör vara att resurserna kraftsamlas till några större för Nordens länder strategiska investeringsobjekt. Trafikministrarna menade att man bör påskynda projekt som helt eller till större delen är möjliga att finansiera utan att ta i anspråk nationella eller nordiska budgetmedel. Bilaterala avtal mellan berörda länder är därvid den mest framkomliga vägen. Huvuddelen av det nordiska infrastruktursamarbetet sker bilateralt mellan länderna om enskilda större projekt eller genom koordinering av nationella planer. Exempel på sådana projekt är förbindelserna mellan Sverige och södra Norge samt Öresundsförbindelserna. Det har således inte funnits behov av en särskild nordisk infrastrukturplan. I den rapport som de nordiska statsministrarnas personliga representanter framlade i augusti 1992 pekades på behovet av en starkare satsning på upprustning av infrastrukturen i de nordiska länderna. Det konstaterades att de nordiska länderna i hög grad har sammanfallande intressen på regionalpolitikens område. Samarbete på energiområdet har stor betydelse för integrationen i Norden. En utveckling av en nordisk gasmarknad och en nordisk elmarknad skulle kunna bidra till en bättre miljö, lägre energikostnader och ökad aktivitet under anläggningsfasen. Samtidigt betonades i rapporten att utbyggnaden av ett nordiskt gasledningsnät bör baseras på ekonomisk och kommersiell grund. De nordiska statsministrarna framhöll för sin del i augusti 1992 bl.a. att man vill vidareutveckla samarbetet om infrastruktur i Norden. Vid mötet i samband med Nordiska rådets session i Århus i november 1992 tog statsministrarna åter upp saken och förklarade att man i direkta kontakter mellan länderna skall lägga vikt på utvecklingen av infrastrukturen i Norden, samarbete om resursfrågor, energi och regionala samarbetsfrågor. På svenskt initiativ diskuterade även de nordiska finansministrarna infrastrukturfrågor i samband med Århussessionen. Det var enighet om att prioritera infrastrukturinvesteringarna i rådande svaga konjunkturläge. Finansministrarna beslöt att utreda möjligheten att skynda på genomförandet av infrastrukturinvesteringar av gemensamt nordiskt intresse. Det handlar förutom om rent nordiska projekt också om kommunikationerna med övriga Västeuropa, med Baltikum och andra länder runt Östersjön samt på Nordkalotten. I arbetet undersöks om Nordiska investeringsbanken i ökad utsträckning kan medverka i finansieringen av strukturprojekt. Vidare undersöks möjligheterna att länka samman projekt i föreliggande initiativ med vissa av de åtgärder för att främja en ekonomsk återhämtning i Europa som EG fattade beslut om vid toppmötet i Edinburgh i december 1992. Finansministrarna kommer att diskutera frågorna på nytt vid sitt nästa möte i slutet av februari. Jag vill även påminna om det s.k. Brundtlandinitiativet i november 1992. Den norska statsministern föreslog då ett gemensamt möte mellan EG:s och EFTA:s finansministrar i vår för att diskutera sysselsättningsfrågorna och den ekonomiska utvecklingen. Enligt den norska statsministerns förslag bör bl.a. frågor som gäller infrastrukturen diskuteras. Arbete pågår nu för att förbereda mötet, bl.a. för att få en gemensam nordisk plattform. Sverige kommer i egenskap av EFTA-ordförande att aktivt driva initiativet med sikte på mötet. Till infrastrukturen kan även utbildnings och forskningsfrågor räknas, och de är prioriterade i Nordiska ministerrådets verksamhet. En nysatsning förbereds nu med anledning av den nyvärdering av samarbetet som statsministrarna genomfört. Förslag kommer att lämnas till Nordiska rådets session i Oslo i mars. Låt mig dock redan nu säga något om innehållet. De nordiska utbildnings och forskningsministrarnas samarbete har som målsättning att åstadkomma nordisk utbildningsoch forskningsgemenskap. Satsningar på nätverk och andra mobilitetsfrämjande åtgärder liksom på språkförståelse är därvid av stor vikt. En utveckling av t.ex. de framgångsrika stipendiesystemen planeras mot den bakgrunden. För den nordiska utbildnings och forskningsgemenskapens framtid är det vidare av avgörande betydelse att den nordiska länken känns naturlig och viktig även där avstånden till andra nordiska länder är långt. Aktiva insatser och speciell uppmärksamhet avses därför ägnas åt Västnorden. Låt mig påminna om det nya regionala samarbete som håller på att växa fram i norra Europa. Flera nya samarbetsorgan har sett dagens ljus den senaste tiden. Diskussioner förs därför inte enbart inom den nordiska samarbetsramen. 1992 grundades Östersjörådet. Vid en utrikesministerkonferens i Kirkenes i januari i år bildades Barentsrådet som ett samarbetsorgan för länderna i Barentsregionen. De nordiska länderna deltar i dessa samarbetsorgan, men även ett antal utomnordiska länder ingår. Infrastrukturfrågorna hör till de frågor som står på dagordningen. Det är den svenska regeringens avsikt att aktivt medverka i de diskussioner som förs i dessa forum. Från svensk sida har även initiativ tagits till en mer långsiktig planering av mark och naturresurserna inom Östersjöområdet. Det gäller att ta fram en vision för hur Östersjöområdet skall se ut år 2010. Regeringen har givit Boverket i uppdrag att ta fram det svenska kunskapsunderlaget. I arbetet deltar även EG-kommissionen, vilket möjliggör en planering som tar hänsyn till såväl det nya geopolitiska läget i Östersjöregionen som den ökade västeuropeiska integrationen och utvecklandet av s.k. transeuropeiska nätverk. Som svar på Mats Hellströms konkreta fråga om vilka initiativ som tas av den svenska regeringen för att uppfylla Nordiska rådets rekommendation får jag sammanfattningsvis framhålla att det är regeringens -- och Nordiska ministerrådets -- uppfattning att många frågor som gäller infrastrukturen bäst löses i det direkta samarbetet mellan de nordiska länderna. Den svenska regeringen har tagit initiativ till ett arbete under de nordiska finansministrarnas ledning med syfte att utreda möjligheten att skynda på infrastrukturinvesteringar av gemensamt nordiskt intresse. Nordiska rådets rekommendation föranleder mot denna bakgrund inte regeringen att ta ytterligare initiativ till en särskild nordisk handlingsplan.

Fru talman! Jag tackar den nordiske samarbetsministern för svaret på min interpellation. Jag måste tyvärr säga att svaret är anmärkningsvärt tunt. Det har nu gått ungefär ett år sedan Nordiska rådet i enighet angav rekommendationen om en infrastrukturhandlingsplan. Väldigt litet har uppenbarligen hänt. Hela inriktningen av interpellationssvaret betonar vikten av bilaterala kontakter och direkta kontakter mellan länderna. Det är det som Olof Johansson i huvudsak har utvecklat i detta svar. Han säger t.ex. på s. 2 i svaret att eftersom man har dessa bilaterala kontakter har det ''således inte funnits behov av en särskild nordisk infrastrukturplan''. Man drar en alldeles felaktig slutsats när man hävdar att det i och med att man har haft bilaterala kontakter inte har funnits behov av ett nordiskt samarbete på området. Tvärsom är risken att vi i Norden kommer på efterkälken i förhållande till resten av Europa. Jag skall senare utveckla detta något. Det enda egentligt substantiella i svaret som gäller infrastruktur är att de nordiska finansministrarna i november beslutade sig för att utreda möjligheten att skynda på genomförandet av infrastrukturinvesteringar av gemensamt nordiskt intresse. Det är bra att man gör det. Men det är mycket sent och mycket fösiktigt uttryckt. Man talar om att utreda möjligheten, när vi borde ha en viss brådska. Jag har förstått att man den 26 februari skall ha det första mötet över huvud taget där finansministrarna skall diskutera sakfrågor. Det vore bra om Olof Johansson kunde ge oss en något fylligare bild av var i det här arbetet finansministrarna befinner sig. Har man kommit i gång? Finns något av substans på bordet? Jag har förstått att finansministrarna inte har några förslag att redovisa vid Nordiska rådets viktiga session i Oslo i mars. Har jag fel är jag glad för det. I så fall får Olof Johansson rätta mig. Men jag vore tacksam om han kunde säga något om arbetsläget när det gäller finansministrarnas arbete med att utreda möjligheterna att skynda på genomförandet. Östersjörådet nämns. Det är bra. Där sägs att i det nya Östersjörådet, som inrättades för ungefär ett år sedan, i början av mars, står infrastrukturfrågorna på dagordningen. Men var på dagordnignen står de, herr samarbetsminister? Jag har inte sett något som helst resultat av Östersjörådets arbete hittills, framför allt inte på infrastrukturområdet. Man har hjälpt till så att det på andra områden har startats jobb. Det är bra. När Östersjörådet kom till hälsade jag det här i kammaren som en mycket välkommen handling. Jag var också mycket positiv till Margaretha af Ugglas ansats för den svenska regeringens räkning att aktivt ta sig an den här frågan. Jag måste tyvärr efter ett år konstatera att vi inte har sett så mycket initiativ sedan dess. Men jag hoppas även här att Olof Johansson kan rätta mig, att det sker mer än vad som syns utåt. Det räcker inte att de här frågorna står på dagordningen. Det räcker verkligen inte att säga, som Olof Johansson gör, att de här frågorna skall behandlas och att de löses bäst i det direkta samarbetet mellan länderna, och att det därför inte behövs, som Olof Johansson till slut säger som svar på min fråga, några ytterligare initiativ till en särskild nordisk handlingsplan. Jag tycker att detta är kortsynt och jag tycker att det är perspektivlöst. Det som vi inte gör samlat nordiskt, det gör i stället Tyskland utifrån tyska intressen. Det är inget fel alls i att Tyskland agerar för tyska intressen. Men risken är att man då bygger upp infrastrukturer som är mer anpassade till att länka Öst till Centraleuropa och att ta hänsyn till de stora tyska intressena där, än att se till att Norden inte blir en periferi, utan kommer in aktivt i de nätverk, de transportnät och annat som byggs upp. Just därför att aktiviteten är stark på andra håll, i Tyskland framför allt, borde Norden ha ett samlat grepp och agera med en viss brådska, inte med det långa utredandet. För övrigt har man startat utredandet nästan ett år efter det att Nordiska rådet krävde det. Det är inte bara Tyskland som agerar. Det gör även EG. Det är också bra. EG bedriver ett mycket aktivt arbete med att bygga upp infrastruktur och nätverk. Det gör man bl.a. genom Transeuropeiska nätverksprogrammet, som handlar om transportsystem, länkar och noder, terminaler. Det handlar även om infrastrukturtjänster och legala regelverk som skall främja kommunikationerna. Det handlar alltså både om fysiska transporter, till lands, havs och i luft, och om telekommunikation, energinät, forskarnätverk och vuxenutbildning. I Transeuropeiska nätverksprogrammet i EG är faktiskt också användandet av den mest moderna telekommunikationen en del i att sprida vuxenutbildning till nya grupper i samhället. Det sker mycket omkring oss. EG:s infrastrukturplanering sker både i de framgångsrika områdena, i det man kallar kunskapskorridorer, eller något mer ansvarslöst ''bananer'', och i de eftersatta områdena, vilket är bra. Den regionala planeringen i EG handlar mycket om att bygga upp infrastruktur i de regionalt eftersatta områdena, alltså både i de framgångsrika och i de eftersatta. Risken är betydande att vi i Norden och i Östersjöområdet kommer att bli en periferi, med svagt utvecklade nätverk gentemot resten av Europa, om inte regeringarna tar sig samman och arbetar med de här frågorna på ett bättre sätt än det mycket passiva angreppssätt som man uppenbarligen nu använder sig av. Om man alls skall kalla det utredande man just har satt i gång för ett angreppssätt. En konkret fråga i sammanhanget gäller ett annat viktigt område inom infrastrukturen; forskning och utbildning. Det enda konkreta som är nytt där, utöver det som pågår, är vad man kallar satsningar på mobilitetsfrämjande åtgärder. Innebär det att forskare skall flytta? Det är inget fel i det, men har man inget mer aktivt att komma med än mobilitetsfrämjande åtgärder? Man nämner inte något som jag anser vara mycket viktigt, nämligen det samarbete som har byggts upp mellan universitet och högskolor i hela Östersjöområdet. Det kallas Baltic Sea University, och ett 70 - 80-tal universitet och högskolor runt hela Östersjön -- alla länder, tror jag -- ingår. Mellan 5 000 och 7 000 studenter deltar aktivt genom telekommunikationskoppling, TV-program och videoprogram. Man har haft både föreläsningar och debatter kring hela 7 000 studenter har arbetat med detta, sammankopplade i nätverk. Nu vill man gå vidare med det här mycket lyckade nätverksprojektet och i nästa omgång arbeta inte med Östersjöns miljö utan med det man kallar Östersjöns folk, den etniska uppsättningen av kulturer i vår region. Man skall gå igenom demokratiska institutioner, minoritetsrättigheter, respekt för den etniska identiteten och liknande. Alltså mycket viktiga saker med tanke på de problem som finns runt Östersjön. Jag vet att de går till Nordiska ministerrådet för att få resurser, liksom man tidigare har fått, för att kunna fortsätta det här arbetet. Jag hoppas att de kommer att få det. Jag hoppas att Olof Johansson är positiv till att stödja den typen av universitetsoch forskarsamarbete, som är ett mycket konkret uttryck för vad vi med ett litet lösligt uttryck kan kalla för nätverk. Sammanfattningsvis måste jag tyvärr konstatera att det görs alltför litet från regeringens sida. Inom arbetarrörelsen i Norden har vi mycket aktivt arbetat med frågan om infrastruktur och nätverk i ett nordiskt Östersjösammanhang, men också i ett Vi har nyligen i den nordiska arbetarrörelsens samarbetskommitté, där de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelserna är representerade, lagt fram ett förslag som går i den riktning som regeringarna borde gå. Det heter Nordeuropa i utveckling och är en rapport från SAMAK:s Östersjögrupp. Jag ber avslutningsvis, fru talman, att till herr nordiske samarbetsministern Olof Johansson överlämna ett exemplar av denna aktiva och aktionsinriktade rapport.

Fru talman! Sten Andersson uttryckte tidigare förhoppningen att vi även efter debatten om infrastrukturen skulle kunna ha en bred enighet. Det återstår att se. Mats Hellström anslog ett annat tonläge. Jag tycker att det är bra, låt mig säga det, att Mats Hellström på det här sättet markerar vilja till aktivitet och även åberopar SAMAK:s Östersjögrupp. Men väldigt mycket av det som Mats Hellström har tagit upp handlar inte explicit om de nordiska länderna. Det handlar väldigt mycket om Östersjöområdet. Jag vill därför hänvisa till just det arbete som vi har satt i gång för att skapa en Östersjövision. Detta är ett långsiktig samarbete, och det krävs betydande insatser för att ge våra östra grannländer chansen att vara med i arbetet. Det handlar om att skapa den infrastruktur på myndighetsområdet som krävs för att kunna hantera äganderättsfrågor, utan vilka marknadsekonomi i traditionell mening inte fungerar, att kunna ställa resurser till förfogande på lantmäteriområdet, för att över huvud taget kunna diskutera infrastruktur på ett någorlunda seriöst sätt. På det området har vi naturligtvis anledning att gå vidare för att skapa förutsättningar för ökade gemensamma satsningar på infrastruktur. Jag tycker i och för sig att det är mycket bra att Mats Hellström visar aktivitet på det här området, men det är kanske också en kritik mot att ingenting hände under 80-talet när Mats Hellström och hans kolleger i den socialdemokratiska regeringen hade ansvaret. Nu skall man dessutom vara noga med att inte bara tala i termer av planer. Jag tror att det är viktigt för det nordiska samarbetet att vi lägger en tyngdpunkt vid vad som är möjligt att åstadkomma bilateralt. Nu för vi den här debatten vid en tidpunkt då vi ännu inte har infrastrukturpropositionen från regeringen på riksdagens bord. Den kommer inom kort. Den kommer att innehålla viktiga länkar till det nordiska samarbetet. Det arbetet är oerhört konkret; det är inte fråga om planer, utan det är fråga om att förverkliga och se till att man får fram pengar för att det skall hända någonting. Så mycket kan jag utlova att just länkarna till andra nordiska länder ingår i den svenska regeringens infrastrukturprogram och den proposition som kommer. Här gäller det naturligtvis att vi visar både lyhördhet för de intressen som finns i våra nordiska grannländer och förmåga att ta fram de finansiella resurser som krävs för att klara dessa uppgifter.

Jag tänker på hanteringen av Öresundsförbindelserna, som Mats Hellström förstår. Jag kan nämna att jag under de närmaste dagarna kommer att ha överläggningar med min nye danske kollega i denna fråga. Svend Auken kommer till Sverige på fredag. Det är en självklarhet att vi håller den här sortens bilaterala kontakter. Det ligger i interpellationssvaret att man aldrig får nedvärdera den sortens bilaterala problem eller skjuta dem på framtiden genom tal om nordiska handlingsplaner, utan här gäller det konkret samarbete mellan Sverige och Danmark. Vi har motsvarande problem mellan Sverige och Norge -- Norgelänken, som den brukar kallas numera -- om hur vi skall ha det med våra väg och järnvägsförbindelser söderöver mot kontinenten. Där är det samma problematik. Det behövs ingen nordisk handlingsplan i det sammanhanget utan bilaterala kontakter. Det är ingenting annat som avses. Sedan har vi frågan om Botniabanan norröver, som är en av de viktigaste frågor som nu diskuteras, återigen bilateralt i det nordiska sammanhanget. Det är samma syfte: att knyta samman de nordiska länderna med sikte på förbättrade kommunikationer mot kontinenten. Sammanfattningsvis tycker jag att Mats Hellström gör en konstlad motsättning mellan det övergripande synsättet nordisk handlingsplan och det bilaterala konkreta närliggande arbete som pågår och som riksdagen får möjlighet att ta ställning till under våren. Vi hoppas dessutom att finansministrarnas arbete skall innebära att man mobiliserar nya resurser via NIB. Självklart måste finansministrarnas synpunkter också vägas in. Så långt är det konkret att de synpunkter som förs fram i de nordiska finansministerkretsarna vägs in i våra ställningstaganden inför ett infrastrukturprogram, som är långsiktigt. Det kommer att spänna över en lång tid framöver.

Fru talman! Jag tycker att tonläget hos Olof Johansson nu är ett annat än i interpellationssvaret, där man faktiskt avvisar förslaget om en nordisk infrastrukturplan och menar att det räcker med bilaterala kontakter. De exempel som Olof Johansson nu gav visar i vart fall att det är otillräckligt. Frågan om Öresundsbron är inte bara en bilateral fråga, eftersom Öresundsbron mellan Sverige och Danmark, med tanke på finansieringen, hänger ihop med frågan om järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Norge. Då räcker det inte med bilaterala kontakter. Sedan menar jag -- där är vi överens -- att det är viktigt att se planeringen av infrastrukturen i ett Östersjösammanhang. Det nordiska inslaget där under 80-talet, som ju Olof Johansson tog upp, var Kjell-Olof Feldts drivande av den då aktuella ekonomiska handlingsplanen. Den var mycket viktig för det nordiska samarbetet. Alla erkänner i dag att den ekonomiska handlingsplanen var betydelsefull för att få in nordiska element i planeringen, som man annars inte hade fått med bara nationell eller bilateral planering. Där var i allra högsta grad Kjell-Olof Feldt drivande. När det gäller Östersjön rasade järnridån som bekant 1989. Då var jag nordisk samarbetsminister och tog omedelbart initiativ för att försöka se om det fanns ett intresse i alla länder kring Östersjön att samverka i någonting nytt för att kunna diskutera gemensamma Östersjöfrågor. Jag är glad över att det arbetet, som för min del fick avbrytas när jag lämnade min post efter vår valförlust, kunde fortsättas och resulterade i ett Östersjöråd ganska snabbt därefter. Jag vill också gärna se resultat därifrån. På den punkten har Olof Johansson inte sagt något annat än att frågan står på dagordningen. Vad är det konkret man nu kommer med från Östersjörådets sida när det gäller infrastrukturfrågorna? Slutligen, fru talman! Vad är det som finansministrarna kommer med -- för det är ändå det som i dag är aktuellt för oss som skall delta i Nordiska rådets session i Oslo? Kan vi vänta oss förslag från finansministrarna? Är det fortfarande enbart fråga om att inleda ett utredande om möjligheter till finansiering av tidigareläggningar, eller kan vi förvänta oss konkreta förslag? Jag menar att det är en falsk motsättning som Olof Johansson skapar när han lyfter upp det bilaterala så kraftigt att det nordiska kommer i skymundan. Regional planering förekommer faktiskt också söder om oss, inom EG. I högsta grad Tyskland vill planera regionalt i förhållande till Östeuropa. Skall vi regionalt vara med om detta aktivt eller inte är vad min fråga i grunden gäller.

Herr talman! Det är riktigt att konstatera att det nordiska finansministersamarbetet i den här delen har startat relativt sent, dvs. i slutet av förra året. Det betyder att mycket av det arbete som skall göras i det sammanhanget kommer att återstå även efter sessionen i Oslo. Det som däremot är alldeles klart är att de synpunkter som förs fram i det samarbetet skall infogas i det infrastrukturprogram som den svenska regeringen lägger fram, som kommer att finnas tillgängligt för våra nordiska vänner och där viktiga delar är samordnade med berörda övriga nordiska länder. Det är den metod som vi arbeter efter, och den är inte planinriktad utan mycket konkret inriktad. Trots detta beaktar vi naturligtvis framöver också om det finns miljöproblem att reda ut. De skall klaras ut på ett annat sätt än som har skett i tidigare samnordiska projekt. Det här synsättet kommer att visa sig också i regeringens infrastrukturproposition i mycket konkreta förslag när det gäller nordiska länkar. Därefter kan naturligtvis alltid frågan uppkomma på nytt om man från den utgångspunkten skall vidga perspektivet ytterligare och återkomma till diskussionen om en nordisk handlingsplan. Ett sådant arbete får inte hindra det nödvändiga arbetet på kortare sikt. Det är den betoningen jag har lagt i interpellationssvaret. Det finns en risk i det nordeuropeiska samarbetet att det skapas så många institutionella samordningsformer att intresset och verksamheten splittras. Jag utgår från att Mats Hellström är medveten om det problemet. Det gäller naturligtvis också Östersjörådet och dess arbete. Det är ett råd som, tillsammans med andra, har en vidare geografisk omfattning än det Nordiska rådet. Det är viktigt att ha den sortens samarbete. Just kommunikationerna är ett område som Östersjörådet skall vara aktivt inom. Vi från den svenska regeringens sida kommer naturligtvis att bidra till detta arbete. Men eftersom det inte finns några konkreta resultat att redovisa från det arbetet, har jag avstått från att utveckla den delen av interpellationssvaret. Det är viktigt att vi i det här sammanhanget inte enbart ägnar oss åt de fasta förbindelserna. Det måste också bli en bättre samordning av färjetrafiken över Östersjön. Vi skall vara medvetna om att Europa inte enbart ligger i sydvästlig riktning utan i hög grad också i sydostlig riktning.

Herr talman! Jag skojar inte med någon. Detta är en av de viktiga nordiska länkarna. Beroende på i vilken tidshorisont man ser på detta finns det olika aktuella delar i beredningsarbetet i regeringen. Eftersom vi har sagt att det nordiska samarbetet skall prioriteras, är det klart att Botniabanan måste vara en viktig del i ett svenskt infrastrukturprogram. Som alla vet förutsätter samarbetet även åtgärder i andra länder. Jag vill inte föregripa propositionen. Det vore fel. Men jag vill starkt betona att detta är ett av de projekt som finns med i beredningen av infrastrukturprogrammet. Nordiskt samarbete är prioriterat i detta sammanhang. Det innebär naturligtvis ett särskilt förord för att också lyfta fram den sortens projekt. Nästa fråga är på vilken sikt man skall se på detta. Det är viktigt att vi har med också de nordliga delarna av det nordiska samarbetet i sammanhanget. Det finns en utomordentligt stor potential i det utökade samarbette österut, inte enbart med Finland utan även med det tidigare

Herr talman! Det finns en glädjande samsyn i den här debatten och i utrikesutskottets betänkande om värdet av det nordiska samarbetet. Det är ett samarbete som ingen ifrågasätter och som kommer att ha stor betydelse i framtiden, när de nordiska länderna, som vi hoppas, gemensamt tar steget in i ett vidare europeiskt samarbete. Ändå slås jag något av den ohämmade expansionismen i debatten. Vi har i dag på morgonen diskuterat bankkrisen. Vi har i övrigt under våren diskuterat de djupa problemen i svensk ekonomi. Vi är överens om att det måste tas allvarliga tag i den svenska statsbudgeten för att sanera de offentliga finanserna. Ändå hör jag i denna debatt enbart önskemål om ytterligare insatser. Jag har räknat till minst 40 områden där det bör göras ytterligare insatser. Vi måste självfallet kunna utveckla det nordiska samarbetet och ta nya initiativ. Annars skulle samarbetet förlora sin dynamik. Men om detta skall vara möjligt måste det finnas ett omvandlingstryck, dvs. en vilja att ompröva tidigare nordiska engagemang. När jag ser på Nordiska ministerrådets arbete ser jag mycket litet av ett sådant omvandlingstryck, en sådan vilja att ompröva och förändra samarbetet så som det hittills har gestaltat sig. Det finns en tendens i det nordiska samarbetet att stapla det ena programmet på det andra med en mycket klen förmåga till omprövning av tidigare engagemang. Jag skulle vilja framföra till den ansvarige samarbetsminstern tanken -- om han vill lyssna på mig ett ögonblick, utmärkt, välkommen tillbaka! att det finns ett behov från svensk sida att öka omvandlingstrycket i Nordiska ministerrådet. Då kan de många proklamationer om översyn, förändringar och omprövningar som vi då och då hör också realiseras och leda till ett aktivt arbete. Då kan det bli ordentliga utgrävningar av de många avlagringar av tidigare års goda beslut som finns i syfte att lokalisera projekt som inte längre är så viktiga. Jag tar ett konkret exempel. När Sovjetunionen ännu existerade inrättades nordiska informationskontor, som Olof Johansson också nämnde, i de baltiska staterna. Det var den enda möjlighet vi då hade att etablera kontakter med dessa stater, givet att vi inte kunde ha ambassader. Nu har de nordiska staterna ambassader i de baltiska staterna. Ändå fortsätter de nordiska informationskontoren att finnas kvar. För mig framstår detta som en rätt egenartad form av dubbeletablering. Men det är en dubbeletablering som vi inte har kunnat hantera i det budgetarbete som just nu pågår i riksdagen. Ett stort antal konsulat och ambassader dras in, och ett stort antal delegationer slås ihop. Men vi har inte kunnat hantera denna fråga, eftersom den har legat inom Nordiska ministerrådets budget, dvs. isolerat från vår egen prövning. Det är ett exempel som jag vill trycka på, dvs. att riksdagens möjligheter att påverka och att ha insyn i Nordiska ministerrådets arbete är för svagt. Riksdagen får inte någon årlig rapport om vad som händer i Nordiska ministerrådet. Vi får en rapport, och det är den vi behandlar i dag, från Nordiska rådet. Den är mycket värdefull. Vi får också värdefulla rapporter från Europarådet. Vi får inte någon rapport från regeringen om vad som händer inom Nordiska ministerrådet. När vi varje år slår upp budgeten och ser på det anslag regeringen begär till Nordiska ministerrådet, finns det varje år en upplysning om att den budgeten fastställs vid ett annat tillfälle. Följaktligen kan man inte redovisa vad den innehåller, utan man begär en siffra som motsvarar fjolårets budget, nämligen 250 miljoner kronor. Sedan sägs det att budgeten skall fastställas i höst. Riksdagen får inte vid något tillfälle möjlighet att ta ställning till budgeten. Detta är en brist. Och för det tredje: När de nordiska statsministrarnas personliga representanter i somras presenterade en rapport, en mycket intressant rapport, om det nordiska samarbetets framtid, förklarade statsministrarna i den s.k. Bornholmsförklaringen att rapporten skulle dryftas med parlamenten i de nordiska länderna, innan den blev föremål för beslut. Så har inte skett. Visserligen har statsministern, med det nya ansvar som han numera har, gett en information om rapporten, och det är värdefullt, men en diskussionsstund efter en statsministerinformation kan inte ersätta en noggrann behandling av riksdagen. På den punkten har riksdagen alltså inte getts tillfälle att diskutera och behandla det nordiska samarbetets framtid. Jag menar att det här sammantaget leder till slutsatsen att riksdagens möjligheter att granska den nordiska verksamheten behöver förstärkas. Jag avser nu inte Nordiska rådet, för där har vi utmärkt inblick genom alla de riksdagsmän som representerar Sverige, utan riksdagens möjligheter att granska Nordiska ministerrådet. Jag skulle gärna vilja fråga Olof Johansson, om han är beredd att medverka till att stärka riksdagens ställning i det här avseendet, att ge riksdagen bättre möjligheter att granska Nordiska ministerrådets verksamhet. Och är Olof Johansson som samarbetsminister beredd att medverka till att öka omvandlingstrycket inom Nordiska ministerrådet?

Herr talman! Efter att under många år ha följt Nordiska rådets verksamhet, både som parlamentariker och som statsråd, har jag också ibland med förvåning ställt mig ungefär samma frågor som Daniel Tarschys nu lyft upp. Det finns i och för sig förklaringar som är någorlunda rimliga. Vi arbetar med en konsensusprincip som gör att man måste vara utrustad med mandat snarare än fasta positioner, när man går in i samarbetet. Det är viktigt att nämna den helt avgörande förutsättningen. En del gör då detta till någon sorts kritik mot nordiskt samarbete som sådant, men det innebär ju också en väldig fördel, nämligen en stark förankring -- ofta en mycket stark folklig förankring -- för de beslut som tas i det nordiska samarbetet, när de väl tas. Det ligger naturligtvis ett effektivitetsproblem i den här hanteringen som också påverkar dialogen mellan de nationella parlamenten och det nordiska samarbetet, speciellt då Nordiska ministerrådet. Jag är den förste att erkänna att jag tycker att det är viktigt att man försöker förstärka den här länken, dvs. att man får en återföring av det som händer i Nordiska rådet till de nationella parlamenten, och jag är beredd att medverka till att förstärka den länken. Den har inte varit tillfredsställande så här långt. Det kan ske på olika sätt. Att, såsom föreslås, redovisa till riksdagen så att säga vad det blir av de nordiska besluten, är ett sätt att göra detta. Jag tycker inte att man skall underskatta informationstillfällena här i riksdagen, för det är klart att den metoden är användbar också när vi diskuterar nordiska budgetfrågor. Det inträffar inte alltid så att det stämmer med riksdagens arbetssessioner. Vi tar alltså beslut här under förhösten om kommande budget för Nordiska rådet. Det är i det sammanhanget, möjligen i höstriksdagens upptakt, som man skulle kunna ge den önskvärda återföringen, en avrapportering av hur långt budgetarbetet har gått, inför ett slutligt beslut i december. Det är klart att där finns också möjlighet att stärka länken. Den möjligheten har inte utnyttjats i tillräckligt stor utsträckning hittills, men jag är beredd att medverka till en sådan förstärkning. Alltihop skall naturligtvis gå ut på att proklamationer skall bytas mot aktivt arbete, så långt detta är möjligt. När det gäller omvandlingstrycket vill jag bara säga att det arbete som nu har utförts av Iloniemigruppen och Störegruppen och som har lett till statsministerrapporterna har ju skapat ett omvandlingstryck som tidigare inte har funnits på långt när i det nordiska samarbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka Olof Johansson för ett, som jag uppfattade det, positivt svar. Jag tror att det är viktigt att vi stärker dialogen mellan Nordiska ministerrådet och inte bara Nordiska rådet, vilket är viktigt i och för sig, utan också de nationella parlamenten. Det är angeläget att vi här i riksdagen får möjlighet att ta ställning till Sveriges internationella arbete även i den mån som detta arbete utförs inom olika organisationer och att vi också får ökade möjligheter att väga olika satsningar mot varandra. Jag tolkar Olof Johansson så att han är beredd att medverka till en utveckling i den riktningen, och det tackar jag för.

Herr talman! Utomnordiska betraktare har ibland sagt att det finns inget så disparat som Norden: geografiskt, kulturellt, politiskt och inte minst militärt. Å andra sidan finns det ännu fler ute i Europa som med beundran uttrycker: Hur kan detta stora landområde, glest befolkat, med så skilda intressen mot olika folkgrupper och länder, vara så sammanhållet? Nordiskt samarbete har hundraåriga traditioner. De senaste dryga 40 åren har detta samarbete intensifierats och stärkts genom tillkomsten av Nordiska rådet. När nu utrikesutskottet behandlar Nordiska rådets svenska delegations berättelse jämte några motioner, lyfter utskottet framför allt fram den nya situation som Norden befinner sig i. Det slås fast i betänkandets upptakt att EES-avtalet och den ekonomiska och politiska integrationen i Europa får betydelsefulla effekter för Norden och det nordiska samarbetet. Det understryks att det är viktigt att rådet finner former för ett vitaliserat och stärkt nordiskt samarbete. Från de nordiska statsministrarnas möte i november 1991 vill jag citera: ''Norden bör sträva efter att aktivt påverka utvecklingen i Europa och omvärlden utgående från de nordiska medborgarnas intressen och behov.'' Det blev startpunkten för statsministrarnas förnyade intresse för det nordiska samarbetet, där de gick in och påtog sig det politiska ansvaret för samarbetets principer och riktlinjer. När nu utrikesutskottet konstaterat att Nordiska rådet har välkomnat en sådan uppläggning, har man gjort det med tillägget att det inom Nordiska rådet finns en hög ambition att förstärka parlamentarikernas inflytande på det nordiska samarbetet. Den s.k. nyvärdering som statsministrarna ville få i gång var nödvändig. De nordiska länderna stod alla inför det stora europeiska samarbetsavtalet, EES. Det har förhandlats fram mellan EFTA-länderna och EG och har av statsministrarna betecknats som det viktigaste nordiska samarbetsavtalet på många år. Detta avtal innebär ett gemensamt europeiskt samarbetsområde som omfattar 19 stater och 380 miljoner invånare. De nu väl kända fyra friheterna -- fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster -- innebär ett stort steg. Det går dessutom längre än vad vi uppnått på det nordiska planet, alla högt ställda ambitioner till trots. Det tål ändå, herr talman, att tänka på att det som inte fick sin lösning inom ramen för det nordiska samarbetet fick det i en bredare europeisk ram. Då avser jag EFTA-avtalet, där man lyckades få till stånd ett frihandelsavtal som inte hade gått att få fram trots flera försök i Norden. Sådana här tillkortakommanden i den nordiska ramen kanske inte beror på bristande förmåga att komma överens nordiskt utan fastmer att Norden kanske är för litet för att bli ett verkligt alternativ i ekonomiskt hänseende. Samtidigt är det viktigt att notera att rösten från Norden blir starkare, om den bärs upp av länderna gemensamt. Den lärdomen har jag för egen del dragit, när jag som svensk FN delegat i höstas kunde registrera vad ett mångårigt internationellt nordiskt samarbete betyder i den världsvida gemenskapen. Men för att kunna tala med en röst bör vi också ha gemensamma mål i vår internationella verksamhet. Här har vi en tradition av mångårigt och omfattande nordiskt samarbete att falla tillbaka på. De nordiska länderna har kunnat samordna lagstiftning, social trygghet och medborgerliga rättigheter. Det är inget tvivel om att Nordens erfarenheter inom vad som brukar kallas den sociala dimensionen väcker stort intresse ute i Förhoppningar om att Norden kommer att påverka utformningen av EG-politiken på t.ex. arbetsmarknadspolitikens och socialpolitikens områden har redan uttryckts från olika håll inom Till förutsättningarna hör också en förstärkning av den gemensamma nordiska identiteten. Vi bör lära oss betydligt mer om nordisk historia och litteratur. Vi bör t.ex. utöka det mellanfolkliga umgänget och satsa på Nordplus-program för forskare och studentutbyte, på Nordjobb, dvs. feriejobb för grannlandsungdomar, och på att förbättra tv och radiosamarbetet. Ekonomi, miljö, infrastruktur och medborgarfrågor kvarstår som centrala nordiska samarbetsområden. Samarbetsministern räknade här upp ett antal viktiga politikerområden som just infrastrukturen, miljön, regionalpolitiken m.m. Utifrån detta bör Nordiska ministerrådet överväga vilken mix som Nordiska rådet skall leva med. En alltför ensidig satsning på ett enda sakområde kan enligt min mening bli ödesdiger. Statsministrarnas förslag om det nordiska samarbetets framtida organisation omfattade till en del också förändringar i Nordiska rådets verksamhet. Som ett förslag nämndes samlokalisering av Nordiska rådets presidiesekretariat i Stockholm och ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. I efterhand kan man beklaga att vi i Sverige inte tidigare resonerade oss fram till en för regering och parlamentariker gemensam uppfattning och gav den till känna i ett tidigt skede. Vi har gjort en erfarenhet av de senaste årens utredande av nordiskt samarbete både i Nordiska rådet och i ministerrådet. Om man vill reformera det nordiska samarbetet så att det är i takt med tiden bör regeringarna och parlamenten göra arbetet tillsammans. Det är mitt förslag när nästa utredningsomgång skall sätta i gång. I arbetet med att vitalisera det nordiska samarbetet i ett förändrat Europa måste det parlamentariska inflytandet tillåtas spela en vital roll. Ett villkor är att parlamentarikernas inflytande måste tillförsäkras stadgeenliga former. Ett effektivt nordiskt parlamentarikersamarbete är väl ägnat att motverka det omtalade demokratiska underskottet i det europeiska samarbetet och bidra till ett fördjupat regionalt samarbete utöver vad t.ex. Vi bör alltså fortsätta att fördjupa och utveckla det inledda samarbetet mellan Norden och Baltikum med t.ex. ett utbyggt utbildnings och forskningssamarbete, samarbete om medborgarfrågor och ett starkare samarbete om miljöfrågor. Med tanke på det särskilda ansvar som de nordiska länderna känner för sina grannländer och för förhållandena i öst vill jag också ställa stora förhoppningar till framtida samverkan inom ramen för det förra året upprättade Östersjörådet. Den nordiska passfriheten är för den enskilde medborgaren ett av det nordiska samarbetets tydligaste resultat. Det är därför viktigt att en särlösning med hänsyn till den nordiska passunionen bör eftersträvas och åstadkommas för svensk del vid Europaintegrationen. Herr talman! Sammanfattningsvis kan man säga att Nordiska rådets traditioner, arbete och vunna framgångar är stora tillgångar. Vi bör också dra slutsatser av de bakslag och misslyckanden som har skett genom åren. Den verbala gemenskapen och de fina högtidstalen måste följas upp med att fattade beslut omsätts i praktisk handling. Det gäller de nationella parlamenten, departementen och myndigheter långt ned på regional och lokal nivå. För den enskilda människan betyder nordiskt samarbete att också vardagstingen fungerar. Det gränslösa Norden skall vara en verklighet för alla Herr talman! Jag instämmer i hemställan i utrikesutskottes betänkande och noterar samtidigt den mycket positiva behandling som de båda folkpartimotionerna fått i sammanhanget.

Herr talman! Jag vill kommentera en sak som inte varit uppe i den tidigare diskussionen, något som Elver Jonsson nämner, och det är förslaget från Det har inneburit en ny och annorlunda situation att statsministrarna tagit över en betydande del av ansvaret och arbetat via personliga representanter. Det är inte normalsituationen i det nordiska samarbetet. Jag tog mig före att kommentera vad representanterna i Iloniemi-gruppen föreslog i det här avseendet. Det gjorde jag före statsministermötet på Bornholm. Jag tror inte att det behövs så mycket samråd. Jag sade där att det naturligtvis inte är rimligt att en nordisk huvudstad, t.ex. Stockholm, skulle vara helt utan större nordiska institutioner. Om man skall samordna den här sortens sekretariat måste det bli någon synergieffekt. Då blir det omedelbart en konstitutionell fråga. En samordning av detta slag påverkar också samarbetet mellan ministrar och parlamentariker. Om förutsättningarna inte finns eller om det inte anses lämpligt kan man inte heller vinna så stora ekonomiska fördelar med enbart en samlokalisering, dvs. att man placerar sekretariaten tillsammans och möjligen har gemensam växel och informationsavdelning. Detta faktum har förts vidare i diskussionen, och de nordiska länderna har till slut ställt upp på detta synsätt. Fördelarna är inte särskilt stora, och de politiska förutsättningarna för en samordning saknas därmed. Jag vill gärna nämna detta med anledning av det Elver Jonsson sade i en bisats.
Herr talman! Jag tackar för kommentaren till det som samarbetsministern kallar för bisats. Inlägget visar att frågan långt ifrån är oviktig. Jag tror att förutsättningarna för samarbete egentligen är mycket goda. Det handlar om att organisera det rätt. De båda organen -- ministerrådet och parlamentarikerna -- kan ha mycket gemensamt, samtidigt som de behåller sin integritet fullt ut. Jag tror, herr talman, att detta är fullt möjligt. Jag var i mitt anförande inne på det faktum att vi är i den lyckliga situationen att ha en grund i den starka, flerhundraåriga traditionen av också informellt samarbete. Detta är tillgångar som andra länder ute i världen saknar. Vi har här en oerhört värdefull utgångspunkt. Vi får inte glömma att vi lever i en ny tid. Omvälvningarna är oerhört stora, och de sker framför allt mycket snabbt. Detta gäller världen, Europa och faktiskt också Norden. Min tes är att ett starkt nordiskt samarbete är mycket angeläget om Norden skulle hamna utanför EG. Detta sade jag också när statsministern anmälde sitt arbete här i kammaren för en tid sedan. Om vi hamnar inom EG:s ram, vilket jag för egen del hoppas, är fortfarande ett starkt nordiskt samarbete mycket angeläget. Det handlar nu om att höja tempot. Olof Johansson sade tidigare att vi säkert har för många institutioner och att vi behöver se över den frågan. Jag delar den uppfattningen. Jag har flera gånger sagt att de många handlingsplanerna kanske har förlett oss litet grand. Vi har fått många planer, men mindre handling. Herr talman! Jag ser gärna att det kommer färre planer och mer kraftfullt positivt och gränsöverskridande nordiskt samarbete.

Herr talman! När vi i dag behandlar Nordiska rådets svenska delegations berättelse om det nordiska samarbetet känns den inte helt aktuell, eftersom väldigt mycket skett sedan detta skrevs. Europasamarbetet har genomgått dramatiska förändringar. Detta påverkar också förutsättningarna för det nordiska samarbetet. Två nordiska länder förhandlar redan om EG medlemskap, och ett tredje är på väg in i förhandlingar. Utvecklingen i Baltikum och Östeuropa har också medfört stora nordiska satsningar, t.ex. miljö och industrisamarbete. Budgeten för olika samarbetsprojekt uppgick under 1992 till 32 miljoner danska kronor. Till detta kommer satsningarna inom sektorernas egna budgetar. Statsministrarna har under 1992 låtit utvärdera de som en följd av den europeiska integrationen förändrade förutsättningarna för det nordiska samarbetet. Utvärderingen har resulterat i ett antal rapporter och deklarationer. Slutresultatet av den pågående nyorienteringen av det nordiska samarbetet har ännu inte redovisats, men mycket tyder på att flera av de föreslagna åtgärderna aldrig kommer att realiseras. I dokumenten fanns förslag om stora satsningar på det nordiska kultursamarbetet, bl.a. i form av en kulturfond. Vidare uttalades att 50 % av den nordiska budgeten under 1996 skulle gå till kultur, forskning och utbildning. Att det inte blir någon ny kulturfond vet vi redan i dag. Enighet råder mellan statsministrarna och parlamentarikerna i rådet om att det nordiska kultursamarbetet skall stärkas, och den enigheten är stor. Lika stor är dock inte enigheten om varifrån pengarna skall tas. Statsministrarnas målsättning att 50 % av budgeten 1996 skall tillfalla kultur, utbildning och forskning har väckt stor debatt i rådet. Tveksamhet råder om att lösa den framtida budgetdiskussionen genom fasta procentsatser för olika områden. De konkreta åtgärderna måste vara utslagsgivande för hur budgeten fördelas på sektorerna. I statsministergruppens rapport pekades också på olika åtgärder för att minska den nordiska byråkratin och stärka den politiska styrningen av samarbetet. Inte heller här tycks det bli någon större förändring. I stället för den tidigare ställföreträdarkommittén får vi en nordisk samarbetskommitté. Minskningen av antalet ämbetsmannakommittér får inte heller den omfattning som var tänkt. Antalet ministerråd har blivit fler och inte färre. Någon samlokalisering av de nordiska sekretariaten kommer inte att äga rum. Det återstår alltså att se vilket resultat reformarbetet avseende det framtida nordiska samarbetets innehåll, form och finansiering kommer att få. Som tidigare ordförande i rådets budgetutskott kan jag dock glädja mig åt att rådet, enligt de ministerrådsförslag som nu föreligger om ändringar i Helsingforsavtalet, kommer att få ett ökat inflytande på budgeten. Nu måste vi också visa att vi klarar av denna nya uppgift. Vi rådspolitiker har ofta tenderat att prioritera ett stort antal områden utan att ta ansvar för hur detta skall finansieras. I dagens ekonomiska läge, där alla länder är överens om en nollbudget i det nordiska samarbetet, måste vi också kunna visa på besparingar. Beträffande budgetens storlek bör vi vara uppmärksamma på att det nordiska samarbetet inte har någon överstatlighet. Konsensusprincipen gäller. Det innebär att det land som vill minst blir vägledande. Detta problem måste bearbetas nationellt och inte enbart med kritik av ministerrådet. Man bör också komma ihåg att Nordiska rådets budget totalt omfattar endast 700 miljoner danska kronor, varför byråkratin för denna inte bör vara alltför stor. Nordiska rådets samarbete och kontakter med närområdena har utvidgats under 1992. Huvudkontakterna sker fortsättningsvis med de tre baltiska länderna men också med de nordvästra delarna av Ryssland. En viktig förutsättning för en fredlig och demokratisk utveckling i de baltiska länderna är en positiv ekonomisk utveckling. Rådet har därför också i många sammanhang uppmanat ministerrådet att ge ekonomiskt stöd som kan bidra till denna utveckling. Detta är givetvis bra. Men jag kan inte undgå att nämna att det också finns andra närområden som är viktiga att stödja. Jag tänker närmast på västnorden. Det bör också uppmärksammas att många insatser i dag görs i Baltikum såväl internationellt som nationellt, varför det är mycket viktigt att koordinera dessa insatser. För att stödja den demokratiska utvecklingen i närområdena har presidiet ett utbytesprogram för parlamentariker från Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. 21 parlamentariker kommer under våren 1993 att besöka de nordiska länderna. Jag har inte kunnat undgå att notera de påfallande många önskemålen att besöka Reykjavik, medan intresset för Helsingfors är betydligt mindre, för att inte säga obefintligt. Det får mig osökt att tänka att dessa samarbetsformer inte får bli en form av semesterresor. De är ägnade för studier av andra länder. Herr talman! Jag är övertygad om att Norden har en viktig roll att fylla i det framtida Europa. Men för detta krävs att det nordiska samarbetet utformas på ett sådant sätt, att de nordiska landvinningarna tryggas och nordiska intressen tillvaratas i det europeiska integrationsarbetet. Nordiska rådet har definitivt inte spelat ut sin roll. Men framöver måste säkerligen rådet lära sig att spela en annorlunda roll.

Herr talman! Jag begärde ordet i interpellationsdebatten eftersom interpellationssvaret fångade mitt intresse. Jag är glad att höra de signaler om Botniabanan som Olof Johansson redovisade, nämligen att byggstarten kommer att hamna på den här sidan av år 2000. Jag tänkte dock närmast på de frågor om Storkalotten som berörs i interpellationssvaret. Vi räknar med att Storkalotten omfattar de nordliga länen i Sverige, Norge, Finland samt Murmansk och Arkhangelskområdet. Det är egentligen inte ett litet område befolkningsmässigt. Där bor 3,8 miljoner människor, och det är ungefär i samma storleksordning som Norge. Om det kommer till stånd en ekonomisk utveckling på den ryska sidan kommer det att finnas en avsevärd konsumtionsbenägenhet samtidigt som det finns stora resurser i detta område. Förmodligen kommer Sverige inte att bli medlem i EG. Men som Elver Jonsson sade kommer samarbetet i Norden och på Nordkalotten att ha stor betydelse vare sig vi hamnar utanför eller vi blir medlemmar. Den internationella utvecklingen och globaliseringen av ekonomin kräver under alla förhållanden ett förstärkt regionalt samarbete. Vid den konferens i Kirkenes som ägde rum i januari behandlades frågor om samarbete på Nordkalotten. Det var inte bara fråga om att hänvisa till ett bilateralt samarbete. De parter som deltog var förutom de nordiska länderna EG samt observatörer från USA, Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Polen och Storbritannien. Man understryker vikten av att stärka såväl det bilaterala som det multilaterala samarbetet, särskilt i miljöfrågor. Man kräver ett aktionsprogram, som skall utarbetas med snabbhet inför det möte som miljöministrarna skall ha i september hösten 1993. Min fråga är i detta sammanhang: Vilka förberedelser gör Sverige inför det miljömöte som avser att öka skyddet för den arktiska regionen? Det avser att öka skyddet när det gäller utsläpp från industri, kärnkraftverk, kärnreaktorer, kanske också kärnvapen och skyddet mot dumpning av miljöfarligt avfall. Vilka åtgärder vidtas för närvarande för att förbereda konferensen om miljön i Barentsregionen så att den blir effektiv? Deltagarna krävde också att resultaten av studier om transporter och kommunikationer på Storkalotten skulle bli tillgängliga för alla parter. Man begärde att transport eller kommunikationsministrarna skulle beakta möjligheterna för samarbete på basis av dessa studier som man vet finns och på basis av de behov av transporter som finns i det här området. Min nästa fråga är därför vilka initiativ som är på gång i regeringen när det gäller samarbete om infrastrukturen på Storkalotten.

Herr talman! Det är många möten som slutar i önskemål om aktionsprogram. Vi hade samma debatt tidigare här i dag när det gällde handlingsplaner. Det låter aktivt och bra. Problemet är ju ofta att det inte görs några samordnade ställningstaganden i dessa sammanhang enbart med hjälp av uttalanden. Vi är från svensk sida beredda att föra vidare det samarbete kring Nordkalotten och Barents hav som har inletts i det nordiska samarbetet. De åtgärder som vi står inför är gigantiska. Jag kan bara nämna att det Kirkenesmöte från januari som åberopades inte var det första. Det har ju också varit ett miljöministermöte i Kirkenes under hösten där jag själv deltog. Efter studiebesök på Kolahalvön vet jag vad det är som krävs och hur svårt det är att komma fram till slutsatser och möjligheter att finansiera de åtgärder som är nödvändiga när det gäller de gigantiska utsläppen och den gigantiska naturförstöringen där uppe i norr. Den påverkar även oss, liksom Norge och Finland. I den programförklaring som kommer i Oslo skall Sverige redogöra för hur vi tänker fortsätta att följa upp det här samarbetet. Jag vill inte föregripa detta, men som ordförandenation har vi anledning att prioritera bland alla dessa krav på aktionsprogram och handlingsprogram.
Herr talman! I statsbudgeten ligger nu 56 miljoner kronor till regeringens disposition för samarbetet med Central och Östeuropa. Jag vill minnas att även Barentsregionen nämns där. Det får inte bli så att Sverige kryper ur de åtaganden vi har gjort när vi deltog i Kirkeneskonferensen med hänvisning till att det finns så många andra uttalanden. Miljön på Nordkalotten har stor betydelse för hundratusentals människor som direkt eller indirekt är beroende av t.ex. fisket i den här regionen. Detta är naturligtvis i första hand ett norskt och ryskt intresse. Men det är också ett svenskt intresse att skador i Barents hav och Norra Ishavet kan förhindras och att det kan vidtas motåtgärder i den mån det redan har utvecklats skador. Jag måste väl försöka tolka miljöministerns svar välvilligt. Det är alltså inte frågan om att krypa ur det ansvar man har påtagit sig i
Herr talman! Min avsikt är att tala om att de finansiella behov som finns när det gäller att komma till rätta med miljöproblemen på Nordkalotten med omnejd är så gigantiska att de inte har någon som helst relation med den nordiska budgeten. Den är ju som vi hörde här tidigare på Här handlar det om mångmiljardbelopp och åter mångmiljardbelopp för att hantera den exploatering av naturen som har ägt rum i det tidigare Sovjetunionen. Därför är det viktigt att vi har dessa relationer klara för oss och är medvetna om att det krävs prioritering här. Det är också lika självklart att vi har ett gemensamt nordiskt ansvar för att försöka göra det bästa möjliga av den situation som vi har ärvt.
Herr talman! Jag har inte någon tro på att dessa 56 miljoner som finns nämnda i budgeten skulle räcka till några större insatser när det gäller de miljöhot som finns. Däremot skulle de kanske kunna räcka till att stärka det samarbete mellan länstyrelsen och de regionala organen som pågår. Där handlar det ju främst om att kartlägga problemen och utbyta information i större skala. Det finns också andra områden.

Det behövs ytterligare studier för detta.
Herr talman! För att samarbete i politiska församlingar skall bli effektivt och betydelsefullt behövs en stark förankring hos de människor det berör. Detta gäller naturligtvis också det nordiska samarbetet. Jag tror att man kan säga att det har funnits en mycket stark förankring hos de nordiska folken för detta samarbete. Vi har av naturliga skäl haft en mycket stark samhörighetskänsla. Men nu är vi kanske i det läget att det är viktigt att öka medvetenheten om den samhörighet som vi har på språkområdet, på det kulturella området och i vårt sätt att se på samhället och dess utveckling. Vi talar inom utbildningsområdet mycket om internationalisering just nu. Jag ser med mycket stor glädje fram emot en ökad internationalisering på skolans område. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att påpeka att vi här i de nordiska länderna inte får förlora det samarbete som vi under många år har haft på skolans område. Detta är inte något som behöver kosta stora pengar, utan det är något som ofta kan komma underifrån på initiativ från skolorna själva. Jag tycker att det är viktigt att detta fortsätter. Internationellt samarbete mellan elever och skolor kan med fördel förekomma från högstadiet och uppåt. Inte minst på skolans lägre stadier är det viktigt att fortsätta det utbyte som man har haft inom det nordiska området. Detta är något som Nordiska rådet bör främja och fortsätta att inspirera till. Det är naturligtvis också viktigt med samarbete inom forskningens och den högre utbildningens områden. Det är ett fint samarbete som har förekommit i dessa sammanhang. Det är vidare angeläget att vi även i fortsättningen kan förstå varandras språk, och härvidlag bör skolan fortsätta att spela en roll. Det bör vara helt klart utsagt att vi skall kunna läsa och förstå texter på varandras språk. Jag tror också att ett ökat samarbete på TV området kan ha stor betydelse för att vi utan svårighet skall kunna förstå även varandras talade språk. Utan att något generellt initiativ tagits samarbetar man i många program, inte minst i andra kanaler än de officiella, mellan programledare från de olika nordiska länderna, något som faktiskt spelar en stor roll för att få till stånd en bättre förståelse för det talade språket i resp. nordiska länder. Det finns alltså en hel del initiativ som egentligen inte kostar oss någonting, men som har stor betydelse för samhörighetskänslan. Det har här talats en hel del om infrastruktur, och vi vet att regionerna får en ökande betydelse inom EG:s ram. Man har också nämnt flera typer av regioner som kommer att beröra de nordiska länderna. Jag representerar den västra regionen, och jag har stora förhoppningar om att det skall bli en satsning på infrastrukturområdet som på ett bättre sätt kommer att förbinda tre stora nordiska städer, däribland två huvudstäder. Jag syftar på en snabbjärnväg Oslo--Göteborg--Köpenhamn. Jag tror att detta kommer att få stor betydelse för att utveckla den västliga regionen. Där kommer naturligtvis också att behövas ökade förbindelser sjövägen. Också detta är exempel på att initiativ inte alltid behöver tas uppifrån. Det har länge pågått ett samarbete mellan regionala och kommunala politiker, näringsliv, handelskammare och andra intressenter av olika slag, där man underifrån har tryckt på för den här satsningen. Vi hoppas att detta skall ta sig uttryck i bilaterala överenskommelser som kan leda fram till att en snabbjärnväg kommer till stånd inom en icke alltför avlägsen framtid. En annan fråga som jag skulle vilja ta upp i detta sammanhang är möjligheten för medborgare i nordiska länder att i större utsträckning engagera sig politiskt. Jag vet att denna fråga har varit uppe i Nordiska rådet. Det fanns där ett medlemsförslag om att det skulle göras en utredning om att man skulle kunna få rösta även i parlamentsval, om man behåller sitt medborgarskap när man flyttar till ett annat nordiskt land. Jag vet att rekommendationen i detta ärende har avskrivits, men jag tycker att det är mycket beklagligt. Vi arbetar i vårt land mycket effektivt för att få våra medborgare att rösta. Vi tycker att det är en stor nackdel om inte en mycket hög procentandel av svenska folket deltar i val. Det finns faktiskt människor som under nästan hela sitt liv bor i ett annat nordiskt land än det där de är födda och har medborgarskap. Jag har personligen en sådan vän, en norrman. Jag förstår faktiskt en norrman som vill behålla sitt medborgarskap. Norrmännen har en mycket fin form av nationalism -- det beror kanske delvis på att Norge är ett så pass nytt land -- och jag förstår att denne norrman inte är villig att uppge sitt medborgarskap, trots att han ända sedan studietiden har bott i vårt land och verkat här. Han är nu i 55-årsåldern, och han skulle väldigt gärna vilja rösta i våra riksdagsval och även vilja aktivera sig politiskt, inte bara på det kommunalpolitiska området. Jag tycker att man med nuvarande ordning förlorar människors engagemang på ett alldeles onödigt sätt. Det är en brandfackla som jag skulle vilja kasta ut i detta sammanhang. Det nordiska land som först vågar ge andra nordiska medborgare rösträtt även i parlamentsval kommer att ta ett stort steg framåt i det här avseendet, även om det sker ensidigt.
Herr talman! Jag har en kort fråga till Ingrid Näslund: Anser Ingrid Näslund att vederbörande skall ha rösträtt både i Norge och i Sverige? Skall han kunna rösta i parlamentsvalen i båda länderna?
Herr talman! Ja, varför skulle det vara så farligt, om så blev fallet? Låt oss tänka på en sådan här person som har bott under större delen av sitt liv i Sverige. Om denna person orkar följa med politiskt i Norge och önskar rösta även där, kan jag inte se att detta på något sätt skulle vara omstörtande. Jag tror att även Moderaterna väl inom en icke alltför avlägsen framtid kommer att verka för att man skall kunna rösta både i riksdagsval och i val till EG-parlamentet. Jag inser att parallellen inte är fullständig, men vi kommer då att få delta i val till två politiska församlingar av stor betydelse. Jag kan inte se något hinder i detta sammanhang. I många fall tror jag att vederbörande skulle rösta bara i det land där de lever och verkar, men om de skulle rösta i båda länderna, tror jag inte att detta skulle på något sätt förändra de politiska majoriteterna eller vara någon stor nackdel.
Herr talman! Jämförelsen med Europaparlamentet var inte speciellt bra. Den låg inte ens i närheten av denna fråga. Det är en helt annan fråga. Låt mig med tanke på Ingrid Näslunds långa utvikning fortsätta med ytterligare en fråga: Är det bara nordiska medborgare som skulle få dubbel rösträtt, eller skall det gälla för alla invandrare? Skulle vi alltså prioritera detta just här i Norden?
Herr talman! Jag har tänkt mig att det till en början skulle gälla nordiska medborgare. Sedan får vi väl se om t.ex. samarbetet i EG leder till en sådan samhörighet med andra européer att vi kan tänka oss detta även för dem. Det beror på hur konventionella vi är eller vilka framtidsvisioner vi vågar ha. Menar vi någonting när vi talar om ett nära samarbete med övriga nordiska länder och t.ex. med EG?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

Herr talman! De skattelättnader som regeringen föreslår i skatteutskottets betänkande SkU19 är bra regler för egenföretagen. Vi kommer att stödja propositionen, men vi kommer att gå litet längre. Vi tycker nämligen att reglerna om uppskov med betalningarna -- mot skälig ränta -- även skall omfatta aktiebolagen. Med det vill jag yrka bifall till reservation 2 i mom. 4.

Herr talman! Den här tunga frågan, skatteutskottets betänkande 19, kan anses vara en mindre fråga: 430 miljoner. Men 430 miljoner är ändå ingen liten summa. Jag vill sätta in frågan i ett större sammanhang. Det är sant att Sveriges småföretagare har det besvärligt. Men det är ju inte bara de som har det besvärligt. Det finns många som har det besvärligt i Sverige just nu: hyresgäster, villaboende, löntagare, pensionärer, studerande. Man kan nämna många grupper som har det besvärligt. De har det så svårt att de säkert skulle vara glada åt en permanent eller tillfällig skattelindring. Men de grupperna har inte fått någon lindring. Genom regeringens förslag har de tvärtom fått påtagliga skattehöjningar. Regeringen uppger i sin finansplan att man har sänkt skatter med ungefär 40 miljarder. Man har höjt skatter med 30 miljarder. Man har höjt för hushåll, konsumenter och hyresgäster, och man har sänkt för kapital och företag. Man har behandlat statsbudgeten efter principen: orkar du det ena så orkar du det andra. Skattesänkning är till för företag, skattehöjning för hushåll. Detta har skapat obalans i ekonomin. Det har lett till minskad efterfrågan inom hushållssektorn och stora budgetunderskott. Det är riktigt att den som har ett mindre företag och är egenföretagare har sämre skattevillkor än aktiebolag och större företag. Den skillnaden bör jämnas ut. Vänsterpartiet är överens med regeringen och skatteutskottets majoritet om detta. Men skillnaden kan jämnas ut på flera sätt: Man kan öka förmånerna för mindre företag, minska skatteförmånerna för aktiebolag eller utjämna från bägge håll samtidigt. Hur man bör göra beror på hur det allmänna skatteuttaget ser ut. Skatteuttaget på företag i Sverige är mycket lågt. Det visar OECD:s undersökningar. Det förhållandet erkände Bengt Westerberg redan i valrörelsen 1991 när han i en intervju i Svenska Arbetsgivareföreningens tidning betecknade den svenska företagsskatten som världslåg. Det erkänns också av Finansdepartementet i deras skrift 1992. På s. 50 kan man läsa om den totala skattebelastningen på utdelad vinst hos individer med maximal marginalskatt, alltså efter dubbelbeskattning; man har också tagit hänsyn till det s.k. Annellavdraget. I Sverige var skatteuttaget Vi i Vänsterpartiet vill att företagsskatten höjs så att den närmar sig genomsnittet för EG. Vi kräver inte att det skall ske mitt i denna djupa lågkonjunktur, men med tiden måste det ske. Det sker bäst genom att man avvecklar systemet med skatteutjämningsreserv. Vi får då ett enklare skattesystem med mindre inlåsningseffekter. Man kan styra kapitalet dit där det gör bäst nytta utan hänsyn till skattesystemets utformning. Herr talman! Visst skulle Vänsterpartiet kunnat överväga de lättnader och omperiodiseringar som regeringen föreslagit, under förutsättning att regeringen förklarat sig villig att på sikt något öka det samlade skatteuttaget från företagssektorn -- om alltså regeringen förklarat sig vara villig att finansiera. Men det är man inte beredd att göra ännu. Jag tror att muren som utgör motståndet mot skattehöjningar håller på att rämna. I söndags tittade jag på TV hemma i Uddevalla. Då hörde jag statsrådet Westerberg tala om att man nog fick tänka sig att höja skatten något i Sverige. Jag förutsätter att han då inte tänkte på moms eller andra områden där Sverige redan ligger högt -- det vore ju inte lämpligt -- utan de områden där skatten är låg, dvs. på företagsskattesidan. Jag erkänner att det krävs vinst i företagsvärlden. Men för vinst krävs det kunder. Det är inte skatten som är det stora hotet mot Sveriges småföretag, utan de stora problemen för småföretagen just nu är bristen på efterfrågan och bristen på krediter från en finansmarknad som har havererat. Det är det som är problemet för Sveriges småföretag. Det är det problemet som vi politiker skall göra något åt. En företagare i min hemregion sade till mig: Lars, vi missar inga order längre. Det finns inga order att få. Det är det problemet som politiken skall ändra på genom att öka den effektiva efterfrågan i ekonomin. Med anledning av vad jag nu sagt, herr talman, ställer jag mig naturligtvis bakom Vänsterpartiets meningsyttring vad gäller mom. 1 och 2, men för att förenkla voteringsordningen yrkar jag bifall endast till Vänsterpartiets meningsyttring under mom. 3.

Herr talman! Vi socialdemokrater accepterar förslaget i skatteutskottets betänkande nr 19, att ge egenföretagare möjlighet att ytterligare ett år skjuta upp beskattningen av sina obeskattade reserver. Motivet är detsamma som det som redovisades i samband med skattereformen, nämligen att så länge det är aktuellt att reformera hela systemet för beskattning av egenföretagare är det rimligt att ytterligare skjuta upp tidpunkten för avskattningen av deras obeskattade reserver. Däremot avvisar vi förslaget att höja SURV avsättningarna för egenföretagarna. Det är egentligen av samma skäl: Vi menar att det är olämpligt att införa nya regler när frågan om beskattningen av egenföretagarna är föremål för översyn och beredning i regeringskansliet. Så länge det inte finns någon godtagbar teknik för en uppdelning av företagets och ägarens ekonomi finns det dessutom risk att ökade skattekrediter, som ju blir effekten av en höjd SURV, leder till ökade konsumtionsmöjligheter för egenföretagaren, och därmed inte kommer företagen till godo. Ett avslag på förslaget i den här delen innebär dessutom en budgetförstärkning med 130 miljoner kronor. Vi noterar slutligen att regeringens planer på att under 1993 återkomma med ett genomgripande förslag till omläggning av beskattningen av egenföretagare står i strid med den s.k. krisuppgörelsen från i höstas. Socialdemokraternas bedömning av frågan om beskattning av egenföretagare kommer vi att redovisa när förslaget ligger på riksdagens bord. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! I valrörelsen stod småföretagen i centrum. Vid torgmöten och andra möten skanderade partierna i kör att Sveriges framtid ligger hos dess småföretag. Vi måste ta till vara entreprenörandan. Det är i småföretagen som utvecklingen sker; det är där de nya jobben skall komma. Det var ingen hejd på välviljan. Nu är vi mitt emellan två val. Nu är det inte lika hett -- i varje fall inte hos alla partier, inte hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Framför allt inte om man ser till handling. Jag måste säga att det totala oförståendet hos Socialdemokraterna för den här problematiken bekymrar mig våldsamt. Jag gjorde något mycket märkligt under den allmänpolitiska debatten. Jag ägnade mig nämligen åt att gå in i ett företag. Jag vände på blad och började sortera olika artiklar. Det gjorde jag egentligen bara för att tala om vad problemet handlar om. Men jag uppnådde inte någon som helst förståelse. Bakgrunden till den proposition som vi i dag behandlar är att någon förändring av egenföretagarnas beskattning inte genomfördes i och med den ordentliga reformeringen i samband med skattereformen. Orsakerna till detta kan naturligtvis diskuteras. Jag tror inte att jag överskrider gränsen för vad som är anständigt om jag säger att det i hög grad berodde på det måttliga intresse som fanns hos Socialdemokraterna. Vi kom i varje fall överens om att frågan skulle utredas vidare och att förslag skulle läggas fram av den socialdemokratiska regeringen. Men Socialdemokraterna gjorde inte någonting. Vad det beror på kan man naturligtvis fråga sig. Möjligen såg Socialdemokraterna valet närma sig och fann det mera angeläget att börja fila på sina stolta valtal om småföretagen och deras oerhört stora betydelse. Det är kanske just därför som man inte hade tid att ta sig an småföretagens värsta problem. Resultatet blev fortsatt orättvis behandling av småföretagen, och detta är obegripligt. Men det är ännu obegripligare att Socialdemokraterna senare i krisuppgörelsen satte upp villkoret att egenföretagarbeskattningen skulle skjutas upp. Yvonne Sandberg-Fries går ändå upp i debatten och säger att det skulle vara ett brott om regeringen lade fram förslag om ett införande av en rättvis egenföretagarbeskattning nästa år. Vad regeringen försöker åstadkomma med det här förslaget är att lindra skadorna. Dessa lindras genom att förlängt uppskov med avskattning av reserver beviljas när det gäller nämnda företagsgrupp. Allt annat vore oanständigt. Det vore oanständigt att först utlova och genomföra en skattereform och att sänka skatten till 30 % för aktiebolagen för att sedan låta egenföretagarna drabbas av skattesatser som kan bli mer än dubbelt så höga. Även om framlagda förslag förverkligas finns orättvisorna i skattesystemet kvar. Egenföretagarna är fortfarande missgynnade. För att i någon mån lindra verkningarna av detta föreslår nu utskottet en höjd avsättning till den I Socialdemokraterna säger nej. Det är inte lämpligt, säger Yvonne Sandberg Fries med nya regler när hela egenföretagarbeskattningen är föremål för översyn och beredning i regeringskansliet. Men de här reglerna gäller ju redan. I 1992 års taxering har en avsättning till nämnda I-SURV gjorts, och den löses upp i den nuvarande taxeringen. Man gör en ny avsättning i den här taxeringen. Vad är det för skillnad om det är fråga om 20 eller 25 % av inkomsten? Förda resonemang är fullständigt obegripliga. Det finns också en reservation av Peter Kling. Han har vältaligt redogjort för att samma sak borde gälla för aktiebolag. Men sanningen är den att man i fråga om aktiebolagen redan fastställt det skattesystem som Lars Bäckström sagt är nära nog världsbäst. De får ju redan skatta av sina reserver. Vidare vill jag erinra om att vi har gjort betydande insatser för att lätta bördan för produktion och kapitalbildning. Dessutom, som sagt, får man nu hjälp av den förändrade kronkursen. Vänsterpartiet vill att regeringen skall återkomma med förslag på den här punkten. Man framlägger i sin ekonomiska motion förslag till höjningar av skatter till ett belopp av 18,5 miljarder.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
Herr talman! Kjell Johansson försöker framställa det hela så, att Socialdemokraterna skulle vara ointresserade av småföretagens arbetsvillkor i vårt land. Det är naturligtvis en oerhört grov beskyllning. Det inser säkert Kjell Johansson också. Jag rekommenderar honom att t.ex. läsa vår näringspolitiska motion. I krisuppgörelsen i höstas var problemet att vi hade alldeles för dålig kontroll över statens finanser. Vi var tvungna att skära ner när det gällde viktiga utgifter. I det läget hade regeringen tänkt sig att späda på budgetunderskottet med 2,5 miljarder genom att genomföra ett förslag till ändrade skatteregler för egenföretagarna. Problemet med den nuvarande regeringen är just att den ena handen inte vet vad den andra handen gör. Man skulle alltså ytterligare försvaga ekonomin i ett läge där småföretagarna dignade under räntebördor som höll på att knäcka den ena småföretagaren efter den andra. Det är det sakliga problemet, och det lyckas Kjell Johansson här fullständigt bortse från. Vi tycker faktiskt att det är rimligt att man, om det överenskommits att den sortens förslag inte skall genomföras, fortsätter diskussionen med dem som man träffat överenskommelse med. Det skall ske innan man återkommer till riksdagen med nya förslag i samma ämne. Så har inte skett, och det är det som min kritik gäller.
Herr talman! Yvonne Sandberg-Fries talar om en grov beskyllning. Men jag tycker inte att det är fråga om en grov beskyllning. I stället handlar det om en ganska så exakt verklighetsskildring av vad som hänt i den här frågan som oerhört klart visar på ett bristande intresse för de mindre företagen. Nu säger Yvonne Sandberg-Fries att det här skulle kosta 2,5 miljarder. Ja, men, Yvonne Sandberg Fries, inte är det väl gratis att företag går i konkurs i en takt som aldrig förr i vårt land. Och inte är det väl gratis att småföretagen inte kan växa, att de inte kan behålla sina anställda. Till råga på allt elände med de problem som vi har tillkommer nämnda kostnader. Sanna mina ord, Yvonne Sandberg-Fries, de är inte lägre under arbetsmarknadstiteln än de är under den här titeln! Yvonne Sandberg-Fries säger också att man dignade under räntor och att det var det stora problemet. Ja, det är möjligt att det var ett problem då. Men det är definitivt inte det som är problemet i dag. Yvonne Sandberg-Fries går ändå upp i talarstolen och håller envist fast vid argumentet att vi inte skall genomföra en rättvis egenföretagarbeskattning, något som dock är oerhört väsentligt för landets framtid.
Herr talman! Jag konstaterar att Kjell Johansson tycks vara ensam i det här landet om att inte ha upptäckt att företagen fortfarande dignar under höga räntor och att de har problem med krediterna.
Herr talman! Kjell Johansson sade att alla politiker i valrörelsen talade om småföretagens problem och att det inte längre är ett lika hett debattämne. För vår del, säger han, är det faktiskt en lika het fråga. Arbetslösheten är ju stor. Det behövs fler jobb i småföretagen för att det skall vara möjligt att minska arbetslösheten. Ja, det är helt korrekt. Kjell Johansson och jag konstaterar att den svenska företagsskatten är världslåg. Men Kjell Johansson sade också att den är världsbäst. En låg skatt ger litet intäkter. Men skatters grundläggande uppgift är inte att staten skall få in så litet som möjligt utan att staten skall få in mer pengar. Idén med skatter är ju att staten skall få in pengar. Ett skattesystem som inte klarar att finansiera utgifterna är inte världsbäst, utan det är dåligt. Vi har ju 200 miljarder i budgetunderskott. När statsskulden spränger 1000-miljardersvallen är systemet inte världsbäst utan mycket dåligt. Vi föreslår skattehöjningar för att minska budgetunderskottet, vilket på sikt kan sänka de höga räntorna. Det gynnar småföretagen. De stora aktiebolagen har nu väldigt låg skatt -- världslåg. Deras vinster är stora tack vare devalveringen. Men vad har företagen gjort med sina ökade vinster? Ja, de har inte utnyttjat det förbättrade läget med att ta marknadsandelar. Fru finansminister Anne Wibble har påpekat att det är olyckligt. Jag gör samma bedömning, och jag tror att Kjell Johansson också gör samma bedömning. Men när det nu är så, är det viktigt att den effektiva skatten för de stora bolagen ökas. Mer skatt kommer då in, och ett utrymme för skattelindringar när det gäller småföretagen skapas. Man kan säga att man minskar orättvisorna genom att öka skatten något för de stora bolagen och minska skatten för de små egenföretagen. Det är vår idé. Om ni i regeringen hade tänkt er att diskutera sådana lösningar hade vi varit mindre negativa till den tillfälliga skattelindring som ni föreslår. Men alla skattelättnader måste finansieras. Det har Vänsterpartiet insett. Uppenbarligen har inte regeringen det. Vänsterpartiet har exempelvis ställt sig bakom lättnader när det gäller arbetande kapital för småföretagare, så vi är inte negativa. Men det går inte att få tillväxt i en ekonomi enbart genom skattesänkningar, något som inses på allt fler håll. Den nyvalde presidenten i USA inser det, och i vissa regeringspartier börjar man inse det, bl.a. företrädaren för Folkpartiet, Bengt Westerberg. Häromdagen ögnade jag igenom centertidningen Fokus, nr 1, 1993 -- en trevlig centertidning som jag kan rekommendera kammarens ledamöter att ta del av. Där stod det i en debattartikel att sänkta skatter inte ger någon tillväxt. För att ta upp ett konkret exempel på företagarnäring kan jag nämna taxinäringen som avreglerades i Stockholm, och mängder med seriösa småföretag slogs ut. Det är inte genom skattesänkningar som problemen för småföretag löses.

Herr talman! Lars Bäckström konstaterar i sitt anförande att landets småföretagare har det besvärligt. Han sade vidare att andra grupper inte har fått skattesänkning. Lars Bäckström för emellertid den här debatten med en kvalificerad sammanblandning av företagsbeskattning och egenföretagarbeskattning. För aktiebolagen här i landet genomfördes en mycket förmånlig beskattning, som innebär en låg skattesats dels på investerat kapital, dels på de expansionsmedel som kan skapas inom företaget. Detta genomfördes inte för egenföretagen. Jag är inte ute efter någonting annat än att försöka se till att få precis, exakt, likvärdiga skatteregler för egenföretagen, dvs. för alla de företag i vårt land som inte är aktiebolag. Jag vet egentligen inte varför Lars Bäckström i debatt efter debatt är så missbelåten med att vi har en låg företagsbeskattning här i landet. Skulle det vara bättre om vi återgår till världens högsta företagsbeskattning och inte får hit ett enda företag? Företag i en fri ekonomi söker sig till länder med förmånliga villkor, förmånlig beskattning. Var inte ledsen för det Lars Bäckström! Det här kommer att göra verkan och ge människor i vårt land sysselsättning.